Herr talman! I en motion har Nils Berndtson och jag föreslagit en kraftig ökning av skatten på trycksaksreklam. Utskottet anser att detta skulle ”förrycka” förhållandena på reklammarknaden. Ja, det är just det som är vitsen med vårt förslag. Utskottet tycker att det är olämpligt, medan vi i vpk anser att det är i högsta grad lämpligt. Tidningsannonserna har länge varit den helt dominerande formen av reklam i vårt land, och denna reklam har inte bara betalat sina egna kostnader utan också lämnat ett stort bidrag till tidningarnas ekonomiska möjligheter att utkomma och informera medborgarna i viktiga samhällsfrågor och andra angelägenheter. Detta positiva konstaterande kan man göra, även om man från principiella utgångspunkter starkt måste beklaga pressens reklamberoende. Men skall vi ha reklam — och det har vi ju i vårt land — så är pressreklam den bästa formen. 1935 stod pressreklamen för ca 75-80 26 av den dåvararide totala reklamkostnaden i samhället. Trycksaksreklamen utgjorde då endast ca 10-15 926. I slutet av 1970-talet hade pressens andel av inkomsterna på reklam minskat till 65 96 av de totala reklamkostnaderna. Trycksaksreklamen ökade under samma tid till ca 30 20. Denna utveckling förstärks tyvärr för varje år som går. Seriösa tidningar kommer också ofta på mellanhand genom gratisutdelade 81 s.k. annonstidningar. Jag är litet förvånad över att socialdemokraterna i utskottet, som känner till pressens problem och som i andra sammanhang är anhängare av differentierade skatter, icke har velat tillmötesgå vår motion. Jag är också förvånad över Stig Josefsons ställningstagande. Jag har besökt hans tidning Skånska Dagbladet och vet vilka stora problem den tidningen har. Jag tror att också Stig Josefson är medveten om vilka negativa faktorer direktreklamen och annonstidningarna innebär för den seriösa dagspressen. Vårt förslag skulle kunna ändra på detta förhållande. Totalkostnaden för direktreklam ligger i dag på minst 2,5 miljarder kronor, och det skall jämföras med den totala reklamskatten, alltså också den som tas ut på tidningsannonser. Den uppgår till drygt 500 milj.kr. och används i huvudsak för selektivt presstöd. Det stödet skulle kunna öka i betydande utsträckning om direktreklamen beskattades hårdare. Herr talman! Därför yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Vi har nu kommit till den årliga punktskattedebatten. I skatteutskottets betänkande 41 behandlas ett antal motioner. Det är för riksdagen välkända frågor som utskottet behandlar i betänkandet och som de föregående talarna har tagit upp. Lagen om särskild varuskatt är från 1941 och ändrades senast 1 januari 1982. Skatten utgår med 50 96 av varans pris vid försäljning till detaljhandeln. Detta gäller för kemisk-tekniska preparat, i stort sett sådana kosmetiska produkter som brukar kallas för skönhetsmedel. Skatten på sötvaruområdet, choklad och konfektyrer, beräknas på varans nettovikt. Enligt budgetpropositionen beräknas dessa båda skatter tillföra statskassan omkring 900 milj.kr. för kommande budgetår. I reservation nr 1 begärs en översyn av punktskatterna med syfte att på sikt avveckla dem som bedöms som mindre motiverade. De varuskatter man åsyftar är den särskilda varuskatten på konfektyrer och kosmetika. Jag vill påminna reservanterna om att det är ganska precis ett år sedan riksdagen senast prövade denna fråga. Utskottsmajoriteten har inte kunnat finna att några nya argument tillförts detta ärende. Ställningstagandet från förra våren, att den särskilda varuskatten är statsfinansiellt motiverad, kvarstår oförändrat. Man får inte bortse från att denna skatt tillför statskassan omkring 900 milj.kr. kommande budgetår. Det skulle vara intressant att från reservanterna få höra var man föreslår besparingar eller hur man på annat sätt skulle ta in denna summa. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 yrkas att smaksatt mjölk m.m. undantas från beskattning. Denna fråga behandlade vi också i fjol, och den har varit föremål för riksdagens prövning även tidigare år. Utskottsmajoriteten står fast vid sitt tidigare ställningstagande, att man inte bör frångå anknytningen till tulltaxan vid specificeringen av skattepliktiga drycker. Jag yrkar avslag även på reservation nr 2. I reservation nr 3 av vpk yrkas att reklamskatten kraftigt skall höjas och att en rimlig nivå är 50-70 90. Jag kan hålla med Bo Hammar om att det är beklagligt att pressens andel av inkomsterna från reklam minskar. Jag vill dock erinra vpk:s reservanter — Prot. 1986/87:134 om att det finns krafter både inom och utanför detta hus som vill avskaffa — 2 juni 1987 reklamskatten. Den skattesats som i dag gäller för reklamskatten är 11 96, och den fastställdes så sent som den 1 juli 1985. Att så drastiskt höja reklamskatten som vpk föreslår skulle enligt utskottets majoritet förändra konkurrensförhållandet på reklammarknaden på ett olämpligt sätt. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag avslag även på reservation nr 3 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Först till frågan om punktskatter. Den är — det är alldeles riktigt — mycket noggrant utredd. Det gjorde man samtidigt som man utredde momsen 1964. Man konstaterade då att den här typen av skatter är mycket dyr att indriva, de är administrativt olämpliga, de är olämpliga från konkurrenssynpunkt osv. Vi är mycket väl medvetna om dagens statsfinansiella problem — det är därför det i reservationen sägs att man bör göra en översyn av punktskatterna och avveckla dem. Det är mycket enkelt att se efter vilka som inbringar minst pengar och efter hand avveckla dem. Det är faktiskt egentligen konstigt att man fortfarande 1987 behåller någonting som kom till som en tillfällig åtgärd 1941. Reservation 2 gäller mjölk som är smaksatt med fruktjuice av olika slag. Vi kommer då till de bisarra sakerna i skattelagstiftningen. Det är säkerligen ingen stor statsfinansiell historia att avskaffa beskattningen på den typen av mjölkdrycker. Jag tror att man kan fatta ett vist beslut även om man inte följer tulltaxan. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationerna 1 och 2
Herr talman! Kjell Nordström säger att det är gamla välkända frågor som tas upp. Det är möjligt att det gäller för frågan om smaksatt mjölk, men jag tror inte att det gäller för våra mycket konkreta förslag i fråga om reklamskatten. Kjell Nordström säger att det finns krafter som vill avskaffa reklamskatten. Det är möjligt, men det är väl inte särskilt intressant i det här sammanhanget. Han säger också att om man förändrar reklamskattesatserna förändrar man också konkurrensförhållandena på ett olämpligt sätt. Det är just det som är meningen. Det är därför vi har lagt fram vårt förslag. Vi tycker faktiskt att en massa krämare som ger ut kommersiella annonsblad skall betala betydligt högre reklamskatt än t.ex. seriösa tidningar, typ Stig Josefsons Skånska Dagbladet. Det är avsikten med vårt förslag. Vi är långt ifrån ensamma om detta ställningstagande, utan de idéer som vi har lagt fram i motionen överensstämmer i stort sett med innehållet i den skrivelse som Svenska journalistförbundet, omfattande journalister ur alla möjliga politiska läger, har skickat till regeringen.
Herr talman! Kjell Nordström talade om den årliga punktskattedebatten. I varje fall när det gäller reservation 2 beror frågans återkomst på att man fortfarande inte har framfört något sakskäl för att ha kvar punktskatten i fråga. Kjell Nordström nämnde vad majoriteten skrivit i betänkandet, men han tog inte med det som står om att man förutsätter att regeringen fortlöpande prövar om de nuvarande reglerna på ett olämpligt sätt inverkar på konkurrensen och lägger fram förslag om ändringar som kan vara påkallade. Det är ett halvt medgivande av att man är tveksam till om de regler som gäller är tillfredsställande. Tyvärr har man, trots att det här gäller en mycket liten fråga, på något märkligt sätt låst sig. Sunt förnuft talar för att det är orimligt att på detta sätt beskatta mjölk med frukttillsats. Då borde man väl kunna vara så fri i sitt ställningstagande att man kunde rätta till det. Det är beklagligt att vi här i riksdagen skall behöva diskutera den frågan år efter år, bara på grund av att man av prestigeskäl inte vill gå ifrån den ståndpunkt man en gång intagit.
Herr talman! I stället för att föra en principdiskussion om punktskatternas vara eller inte vara begär Kjell Nordström att vi som är emot punktskatter skall anvisa en annan inkomstkälla när vi vill avskaffa dem. Det kravet framstår för mig som synnerligen säreget, eftersom finansministern nyligen drog tillbaka propositionen om fastighetsskatt, som skulle inbringa inte mindre än 2,7 miljarder, och då inte ansåg att det behövde tas in några ytterligare pengar för att ersätta dessa 2,7 miljarder. Om vi skulle avskaffa punktskatterna och börja med t.ex. den på deodoranter skulle det ha mycket liten statsfinansiell betydelse.
Herr talman! Frågan hur vi skall ta in dessa 900 miljoner är inte så säregen. Det stora bekymret är att man under åren 1976-1982 ökade utgifterna men inte såg till att skaffa sig motsvarande inkomster. Det har stått oss dyrt. Därför tycker vi att man innan man avskaffar en skatt rimligen bör kunna tala om varifrån pengarna skall tas i stället. Jag beklagar att jag inte nämnde allt som står i betänkandet om dryckesskatten, Stig Josefson. Jag ville försöka korta ned debatten något. Men precis som Stig Josefson sade anser utskottet att regeringen får följa frågan och se om det behöver vidtas åtgärder. Det stora bekymret i det här sammanhanget för bl.a. tullverket och riksskatteverket är att bevaka — det är ju en hel del import med i de här sammanhangen — och se vad det ena och det andra är. Det är då lämpligt att följa tulltaxan, har man tidigare ansett. Allmänt kan jag när det gäller de styrande effekterna av punktskatterna på godis och smink säga att de i dag tydligen ökar efterfrågan. Det säljs mer och mer godis, och även kosmetika. De har i varje fall inte fått effekten att minska konsumtionen. Avslutningsvis vill jag till Bo Hammar säga att regeringen så sent som 1986 tillsatte en utredning om reklamskatt på nya medier m.m. Den kommer att se över en del av den här verksamheten. Men jag tror ändå inte att vikommer = Prot. 1986/87:134 att hamna på de procentsatser som Bo Hammar föreslår, utan man får nog — 2 juni 1987 tänka sig helt andra siffror. Vissa punktskatte

Herr talman! Kjell Nordström sade att vi av detta exempel ser att intäkter föder utgifter. Om man tar bort intäkter gäller det att tala om hur man skall skaffa andra intäkter. Jag skulle vilja säga att det här är ett mycket sedelärande exempel på att man skall vara försiktig med beskattning. Man kan sannolikt skära ned beskattningen och dra ned litet grand på utgifterna. 900 miljoner är trots allt ingen stor summa — det visade Britta Bjelle med ett exempel.
Herr talman! Kjell Nordström talar om stora bekymmer och om en hel del import som sker. Jag vill fråga vad det är för import som sker av frukttillsats till mjölk. När det gäller en liten förmån för att stimulera konsumtionen av svenska jordbruksprodukter, då är det nära nog omöjligt att göra minsta justering. Men när det gäller att belasta jordbruket kan man komma med förslag som är ganska ödesdigra utan föregående varning och bara någon dag efter att det skett överenskommelse om ett jordbruksavtal.
Herr talman! Jag tycker precis som Kjell Nordström att det är bra att regeringen tillsatt en utredning. Jag är bara förvånad över att utskottet föregriper den utredningen. Annars brukar man alltid hänvisa till pågående utredningar. Nu tar man ställning och säger att vårt förslag är i högsta grad olämpligt. Man hade åtminstone kunnat göra en litet mjukare skrivning och hänvisat till denna utredning och därmed hållit möjligheterna öppna att ta vissa steg på vägen mot en ytterligare differentierad reklamskatt. Jag beklagar att man inte gjort detta nu, men jag hoppas att den kommande utredningen visar sig klokare än utskottsmajoriteten.
Herr talman! Det är väl ändå att ge punktskatterna litet väl stor betydelse att gå tillbaka och hänvisa till vad en borgerlig regering gjorde 1976—1982, när vi nu diskuterar en successiv avveckling av punktskatterna och förordar att man börjar med en produkt som det stora flertalet i samhället använder, t.ex. deodoranter. Vi har inte sagt att vi kan avveckla punktskatterna i dag. Vi har sagt att vi kan börja gå den väg där man avvecklar punktskatterna. Det rör sig om en mycket begränsad kostnad de första åren. Att det skett en uppgång av konsumtionen av kosmetika är i och för sig inget som talar för att man skall ha kvar punktskatter. Dels vet vi inte vilka som köper, dels är det onekligen så — jag återkommer till det — att deodoranter är någonting som det stora flertalet människor borde kunna ha som en basvara i hemmet. Då skall vi inte styra den konsumtionen med hjälp 85 av punktskatter.
Herr talman! Till Bo Hammar: Utskottet hänvisar på s. 6 till denna utredning, men att begära att jag i dag skall lova att det skall införas skatter på 50-70 9o tycker jag är att gå litet för långt. Till Margit Gennser: Det är riktigt att man också kan minska utgifterna. Det finns partier som är beredda att göra det. På vår sida slår vi vakt om det sociala välfärdssystemet och vill inte ge oss på att spara på det. Men möjligheten finns naturligtvis. Till Britta Bjelle: Det var naturligtvis litet historia jag återgav från åren 1976—1982. När vi skall gå framåt tror jag det är bra att titta i backspegeln ibland och se vad man gjorde för misstag och vad vi kan lära oss av dem. Det var framför allt detta jag försökte föra fram här. Avslutningsvis till Stig Josefson: Han talar om detta som en jordbrukspolitisk fråga, och det kanske vi inte skall gå in på här. I Dagens Industri den 15 maj fanns en liten artikel där man skrev om lönsamheten för lantbruket. Rubriken var att det har skett ett trendbrott i lantbruket. Lönsamheten har ständigt försämrats sedan 1976, men nu har trenden vänt. Jag hoppas det är rätt, för det vore glädjande för oss alla om det går bättre även i lantbruket.

Herr talman! Det borde ligga i socialdemokraternas intresse att gynna de anställdas möjligheter att utan större ekonomiska uppoffringar bli delägare i de företag där de har sin sysselsättning. Så har beklagligtvis dock inte varit fallet. De anställdas meddelägande kan ske dels genom vinstandelssystem, som genomförts i många företag, dels genom att ge de anställda möjligheter att förvärva aktier i det egna företaget exempelvis vid nyemission. Ytterligare en variant av aktieförvärv är utgivande av konvertibla skuldebrev till de anställda, något som har nått en avsevärd omfattning under senare år. Fördelarna med dessa modeller är flera. 1. Den enskilde kan få ett inflytande som säkerligen upplevs som både större och mera meningsfullt än vad som kan åstadkommas i de anonyma löntagarfonderna, där den enskilde knappast har någon insyn och inget som helst inflytande. 2. Vinstandelarna och medägandet som ett aktieinnehav innebär medverkar till att öka de anställdas ansvar och känsla för det egna företaget. 3. Vi anser det också mycket värdefullt att det enskilda ägandet och inte minst det enskilda sparandet ökar, och detta sker genom en utveckling av vinstandelssystemet och medägandet i aktier. Mot bakgrund av de här angivna fördelarna är det mycket olyckligt att regeringen går åt rakt motsatt håll och nu avser att vid kommande årsskifte belägga företagens bidrag till vinstandelsstiftelser med både arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Detta förslag behandlas emellertid för närvarande i socialförsäkringsutskottet, varför den debatten kommer upp i kammaren vid ett senare tillfälle. Ett annat steg i negativ riktning är att den socialistiska majoriteten i skatteutskottet hos regeringen begärt en utredning syftande till skärpt beskattning av anställdas konvertibelköp. Frågorna om vinstdelning och anställdas aktieförvärv har vid ett par tidigare tillfällen debatterats här i kammaren, och kommer snart upp igen, varför jag nöjer mig med att nu yrka bifall till de båda reservationer som kräver gynnsammare regler för företagsanknutna vinstandelssystem och lindring i beskattningen av anställdas aktieköp.

Herr talman! Det tjänar inte mycket till att gråta över spilld mjölk, men när man står här med detta ärende framför sig kan man inte undgå att tankarna söker sig tillbaka till den tid när folkpartiet som ivrigast lanserade tanken på del i vinst. I dag kan man knappast tala med någon företagsledare av dignitet utan att vederbörande betonar vikten av att de anställda bereds möjlighet till meddelägande i företagen. Hur hade ägandet, herr talman, till svenskt näringsliv sett ut om folkpartiets tankegångar från 1960-talet vunnit anklang? Hur hade motivationen och arbetsklimatet varit i företagen? Ja, det tjänar som sagt inte mycket till att gråta över spilld mjölk, men frågorna inställer sig likväl. Nu är som alla vet sakläget det att den entusiasm som folkpartiet lade i dagen i opinionsarbetet för meddelägande för de anställda inte mötte samma gensvar i andra kretsar. Sanningen att säga så fick folkpartiet ovett från snart sagt alla håll på den tiden. Och på den resan är vi fortfarande, även om en betydande förändring skett i vissa kretsar. Det betänkande vi nu behandlar bär syn för sägen. Det präglas verkligen inte av någon förståelse för de positiva effekter som ett utbrett meddelägande kan skapa ute på arbetsplatserna. Nej, herr talman, inom det socialdemokratiska partiet agerar man ståndaktig soldat. Därmed är man också i betydande grad i otakt med sina egna medlemmar. Det är egentligen närmast ett under att socialdemokraterna så styvnackat kan kuva den entusiasm som finns hos de anställda vid företag med vinstdelningssystem. Men, herr talman, det kollektiva tänkandet är för socialister viktigare än allt annat. Därför har vi i dag också tvångsuttaxeringar ur företagen till uppbyggnad av kollektiva löntagarfonder med centraliserad styrning. Nu skapar man en centralstyrd maktkoncentration i stället för att, som vi folkpartister vill, sprida ägande och inflytande med ökat ansvar och intresse för företagets verksamhet och lönsamhet. För socialdemokrater är en fullständig befrielse från skatter och arbetsgivaravgifter för kollektiva löntagarfonder lika naturlig som en fullständig och total skattskyldighet för enskilda vinstandelssystem. Logiken i detta förhål lande kan man uppenbarligen inte ha skänkt många tankar. Nu handlar det ju för socialdemokraterna inte om logik, utan det handlar om att förändra samhället i socialistisk riktning. Det är därför som socialistiska löntagarfonder och frivilliga vinstandelssystem behandlas och beskattas så olika. Vi i folkpartiet vill avskaffa löntagarfonderna. I stället vill vi uppmuntra vinstandelssystem på företagsnivå liksom meddelägande för de anställda i de företag där de arbetar. Självfallet skall vinstandelssystem vara frivilliga och utformas på det sätt som företag och anställda kan enas om lokalt. Samhällets insats bör enligt vår mening bestå i att skapa gynnsamma skattemässiga förutsättningar så att vinstdelningssystem stimuleras. Regeringen har i stället lagt förslag om arbetsgivaravgifter på vinstandelar. Vi avvisar självfallet detta förslag som verkar i rakt motsatt riktning mot vad vi anser önskvärt och lämpligt. En personalstiftelse betalar i dag inkomstskatt på räntor och utdelningar, realisationsvinstskatt och förmögenhetsskatt. Det innebär att den är starkt missgynnad jämfört med t.ex. allemansfonder och löntagarfonder. Vi menar att den bör behandlas på samma sätt som allemansfonderna. Anställda som köpt aktier i det egna företaget har tidigare blivit ”förmånsbeskattade” på så sätt att skillnaden mellan emissionskursen och kursen vid marknadsintroduktionen beskattats som inkomst av tjänst. Förmånsbeskattningen har nu avskaffats under bl.a. följande villkor. Den anställdes förvärv skall ha skett på samma villkor som allmänhetens förvärv. De anställda får tillsammans med tidigare aktieägare inte teckna mer än 20 6 av antalet nyutgivna aktiér, och varje anställd får inte köpa för mera än 30 000 kr. Inom folkpartiet anser vi att det enda villkor som behöver ställas upp är att de anställda förvärvar aktier på samma villkor som allmänheten. Alla övriga begränsningar bör slopas. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nyss sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I två reservationer yrkar utskottets moderater och folkpartister bifall till ett antal motioner om skattelättnader för de grupper av anställda som antingen åtnjuter överenskommen rätt till vinstandel i sitt företag genom s.k. vinstandelsstiftelse eller erbjuds köpa aktier i det egna företaget. Likartade motioner har vid ett flertal tillfällen behandlats av kammaren under de senaste åren. Flera motionärer har tagit upp frågan om beskattning av vinstandelsstiftelserna. Med hänvisning till bl.a. allemanssparandet och löntagarfonderna yrkar man att vinstandelsstiftelserna bör befrias från skatt på avkastning, förmögenhet och reavinster. Motivet anges vara de positiva effekter man vill tillskriva vinstandelssystemen, i form av ökat inflytande och ansvar för de anställda, och ett ökat sparande. Det råder i dag enighet om angelägenheten av att öka det enskilda sparandet. Men av den anledningen kan vi inte instämma i reservanternas uppfattning, att vissa grupper av anställda, som redan har förmånen att arbeta i framgångsrika och vinstgivande företag, skall ges ytterligare förmåner. Ersättning för utfört arbete bör, oavsett i vilken form den utges, i princip betraktas som lön. Samhällets åtgärder för att stimulera ett ökat sparande måste vara generella och öppna för alla. Här kan vi instämma i centerns särskilda yttrande till detta betänkande, där man säger: ”Sparstimulanserna bör i största möjliga utsträckning utformas så att alla inkomsttagare kan ha möjlighet att få del därav.” Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I den andra reservationen yrkar moderaterna och folkpartiet bifall till motionärernas krav på en lindrigare beskattning av anställdas köp av aktier i det egna företaget. Även i detta sammanhang är, enligt vår mening, de förmåner som erbjuds i samband med aktieförsäljningen till de anställda att betrakta som en löneförmån. De förmåner som erbjuds i förhållande till det marknadsmässiga värdet bör därför i princip bli föremål för beskattning. Vid tidigare behandling av frågan har dock vissa undantag medgivits. fr.o.m. 1984 års taxering gäller i vissa fall undantag från förmånsbeskattning vid anställdas förvärv av aktier i det bolag där de är anställda. Undantaget gäller under förutsättning att förvärvet skett på samma villkor som gällt vid försäljning till andra än anställda och aktieägare. Vidare får de anställdas förvärv inte överstiga 20 90 av det utbjudna antalet aktier, och den enskildes köp får inte överstiga 30 000 kr. Aktierna får inte heller vara noterade på Stockholms fondbörs eller på den s.k. OTC-marknaden. Skälet för dessa undantagsregler är främst den osäkerhet som kan råda i fråga om värderingen av dessa aktier och att en beskattning därför i vissa fall kan framstå som stötande. Att undantagsreglerna getts en volymmässig begränsning skall ses mot det förhållandet att det här rör sig om en förmån som endast kan komma en begränsad andel anställda till del. Undantagsreglerna utgör naturligtvis inget hinder för de anställda att gå utöver begränsningarna och därmed ta de skattemässiga konsekvenserna. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Till Gunnar Nilsson skulle jag vilja säga att ni socialdemokrater alltid talar om att lyssna på rörelsen. När det gäller vinstandelssystem har man tydligen inte gjort det. Det finns företag med uppskattningsvis 150 000 anställda som infört vinstandelssystem. En undersökning som gjorts bland deras anställda visar att nio av tio vill slå vakt om detta system. Men det tar tydligen inte socialdemokraterna hänsyn till. När det gäller vinstandelssystemen säger utskottsmajoriteten att det inte är motiverat med några skattelättnader, och beträffande anställdas aktieförvärv säger samma utskottsmajoritet att det finns ingen anledning att nu ompröva nuvarande regler. Då skulle jag vilja fråga Gunnar Nilsson: Tycker Gunnar Nilsson att de nuvarande reglerna är tillfredsställande och bör vara kvar?
Herr talman! Gunnar Nilsson säger att det finns vid emissioner inget hinder att gå över gränsen för förmånsbeskattning. Jo, det finns ett mycket effektivt hinder: om man överskrider gränsen 30 000 kr. med säg 2 000 kr., får man skatta för förmånsvärdet på de 32 000 kr. Det är sannerligen ett effektivt hinder. Det behövs inga sådana här begränsningar, eftersom de innebär en orättvisa i förhållande till vad som gäller för allmänheten. De som inte är anställda i företaget kan köpa hur många aktier som helst, och de kan aldrig komma i fråga för någon förmånsbeskattning. Det skulle vara roligt om Gunnar Nilsson kunde förklara för mig varför de anställda i ett företag skall ha sämre villkor än allmänheten när de på detta sätt förvärvar aktier — detta med anledning av reservation 2. Det talas väldigt mycket i utskottsbetänkandet om rättvisa, men här finns alltså två kraftiga orättvisor. Den ena är att kollektiva löntagarfonder, finansierade med vinstdelningsskatt, är skattebefriade, medan frivilliga vinstdelningssystem betalar alla tänkbara skatter. Jag vill inte föregripa morgondagens debatt, men de sistnämnda skall tydligen nu också beläggas med socialavgifter. Var finns logiken i detta, Gunnar Nilsson? Förklara det! Den andra orättvisan är, som jag sade, att emissioner till anställda är föremål för begränsningar som inte gäller för köpare som inte är anställda i företaget. Ge mig gärna ett svar på varför de anställda skall behöva missgynnas. För mig är det ett mysterium.
Herr talman! Knut Wachtmeister säger att vi inte lyssnar på våra egna. Han nämner också att i förra veckan presenterades en IMU-undersökning, som hade gjorts vid de företag som har vinstandelssystem, och den visade att sju av tio anställda var för en skattelindring för dessa förmåner. Jag tycker att den IMU-undersökningen är ganska litet värd. För det första frågar man bara anställda i företag som har vinstandelssystem. Om undersökningen skulle vara tillämplig skulle man ha frågat löntagare över hela fältet. För det andra har frågorna formulerats så att de bara tar upp risken att mista förmånen. Man sätter inte in systemet i ett större sammanhang. Man tar t.ex. inte upp att dessa förmåner inte utgör underlag för pension eller sjukpenning. Knut Wachtmeister och Kjell Johansson talar här varmt om vinstandelssystem och andra icke avtalsreglerade löneförmåner. De tycks också se det som något enbart positivt på arbetsmarknaden. Men så är det inte. Om vi har lärt oss något av de senaste årens avtalsförhandlingar är det att löneglidning och en okontrollerad lönebildning skapar svåra problem på arbetsmarknaden. Vinstandelar och andra förmåner utanför avtalet är en form av löneglidning, som andra grupper av anställda självfallet måste ta med i beräkningen när de bedömer sin egen löneutveckling. Herr talman! Jag är förvånad över att moderaterna och kanske framför allt folkpartiet inte ser något oroande i den okontrollerade lönebildning som här håller på att växa fram.
Herr talman! Jag tycker att Gunnar Nilsson börjar bli litet väl besvärlig. Han talar om en okontrollerad löneglidning. Detta är ett sparande som kommer företagen till del. Man avstår från lön och sätter in pengarna i ett långsiktigt sparande i företaget. Det är en förutsättning för att systemet över huvud taget skall komma i fråga för en förmånligare beskattning. Att Gunnar Nilsson då talar om löneglidning tycker jag är helt häpnadsväckande. Skall vi slopa alla sparfonder som kan finnas på företagen? Det är helt barockt att ha det på det sättet. Jag fick inget svar på mina båda frågor. Varför skall löntagarfonderna vara totalt befriade från skatt medan dessa stiftelser skall beskattas fullt ut? Varför skall anställda ha sämre villkor än utomstående när de deltar i en aktieemission som företaget gör? Svara på de frågorna! Om man försvarar en sak måste man ha något svar. Jag skulle gärna vilja ha ett svar.
Herr talman! Gunnar Nilsson säger att opinionsundersökningen bland de anställda i företag med vinstandelssystem är litet värd. Det är det gamla vanliga talet. Om en undersökning går emot anser man att den är litet värd. Men om nio av tio anställda i dessa företag vill slå vakt om detta system, är den inte litet värd. Då är den mycket värd. Undersökningen visar precis vad en stor majoritet av dessa anställda tycker. Jag upprepar, liksom Kjell Johansson, frågan till Gunnar Nilsson: Är Gunnar Nilsson nöjd med det nuvarande beskattningssystemet när det gäller vinstandelar och försäljning av aktier till de anställda?
Herr talman! När det gäller den sista frågan om jag är nöjd med det nuvarande systemet kan jag hänvisa till dels att vi har en företagsbeskattningskommitté, dels att det har aviserats en stor skatteutredning som naturligtvis kommer att ta upp också dessa frågor. I princip anser jag att detta är löneförmåner som skall beskattas. När det gäller detta med anställdas köp av aktier vill jag återigen påtala att det är en förmån som bara kan komma en ringa del av de anställda till godo. Därför bör man av rättviseskäl hålla förmånerna inom en begränsad ram. Det har också gjorts jämförelser mellan allemanssparandet och löntagarfonderna. Jag kan återigen hänvisa till vad jag sade i mitt huvudanförande och vad centern har sagt i sitt särskilda yttrande: Samhällets stöd till sparande måste vara generellt. Allemanssparandet och allemansfonderna är, till skillnad från vinstandelsstiftelserna, generella och öppna för alla. Löntagarfonderna är faktiskt också en kollektiv sparform, som genom sin koppling till ATP-systemet kommer alla löntagare till del. Att jämställa dessa sparformer med vinstandel för enskilda grupper av anställda är därför felaktigt.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 42 behandlas frågan om beskattning av vinstandelssystem. Enligt centerns uppfattning innebär tillkomsten av vinstandelssystem ett värdefullt tillskott för att stimulera sparande i företaget där man gör sina arbetsinsatser. Detta måste stimulera intresset för den egna arbetsinsatsen, resultatet och det ekonomiska utbytet. Vi har också från centern biträtt förslaget om att utbetalning av innestående belopp på vinstandelskonto efter en femårsperiod inte skall belastas med arbetsgivaravgifter. Den frågan kommer upp till behandling här i riksdagen en av de närmaste dagarna. Det är en helt annan fråga än den vi nu behandlar. I detta utskottsbetänkande framförs också krav på vissa skattelättnader för företagsanknutna vinstandelssystem. Enligt centerns uppfattning bör inte skattesystemet belastas med alltför många särregler. I kritiken mot nuvarande skattesystem sägs ofta att systemet är ett lapptäcke. Med flera särbestämmelser blir det alltmer krångligt och invecklat. Vi vill också framhålla att en skattelättnad som ger vissa sparstimulanser skall stå öppen för alla. Så är här inte fallet. Vinstandelssystem finns i en del företag, men långt ifrån i alla. Det är därför felaktigt att göra jämförelser med skattesparkonto eller liknande. Enligt centerns syn bör skattestimulanserna för ökat enskilt sparande utformas så att det står öppet för alla att vara med.

Herr talman! Detta betänkande innehåller två reservationer, båda med moderat deltagande. Den första handlar om den s.k. sexmånadersregeln vid utlandstjänstgöring och är en trepartireservation. För tids vinnande är det onödigt med tre kanske ganska lika inlägg. Jag kommer därför endast att kommentera reservation 2. Som alla vet är Sverige utomordentligt beroende av export. Vi måste på alla sätt underlätta för de exporterande företagen och deras anställda att, utan dyrare kostnader än man har i de länder med vilka de har att konkurrera, kunna bedriva en effektiv verksamhet. Det är bl.a. viktigt att skapa godtagbara ekonomiska förutsättningar för de svenskar som arbetar utomlands i dessa företag. De merkostnader för omsorg om dessa anställda som uppstår i företagen har i en del fall av skattemyndigheterna inte betraktats som avdragsgilla. Härigenom har vi kommit i en sämre konkurrenssituation. En översyn syftande till generösare avdragsregler på detta område bör ske. Detta har vi tillsammans med folkpartiet krävt i reservation 2, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 38 behandlar vissa interna 2juni 1987 tionella skattefrågor. Bl. a. berörs den s.k. sexmånadersregeln som riksdagen fattade beslut om 1985. Utskottet vidhåller att några nya omständigheter som skulle kunna föranleda nytt ställningstagande inte har tillkommit under de gångna två åren. Men är det inte just detta som har skett — nämligen att erfarenheten redan visat att de nya reglerna har medfört avsevärda nackdelar för svenska exportindustrier? Kravet på fast driftsställe medför ju otvivelaktigt konkurrensfördelar för företag med fast etablering utomlands, jämfört med företag som bedriver verksamheten från Sverige och då också betalar ut lönen i Sverige. Detta kan i många fall drabba mindre företag för vilka det numera finns möjligheter att komma ut på den internationella marknaden. Även den nya ettårsregeln, som innebär att skattebefrielse inträder om tjänstgöringen och vistelsen utomlands varat i minst ett år i ett och samma land, har medfört problem för företagen i form av ökade kostnader, problem med rekrytering och även svårigheter att överblicka skattekonsekvenserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1, där samtliga borgerliga partier begär förslag från regeringen om återgång till tidigare gällande ettårsregel samt att kravet på fast driftsställe bör slopas vad avser sexmånadersregeln. När det gäller reservation nr 2 instämmer jag helt i Knut Wachtmeisters anförande. Även jag yrkar således bifall till reservation nr 2.

Herr talman! De flesta frågor som aktualiseras i skatteutskottets betänkande 1986/87:38 om vissa internationella skattefrågor har ganska nyligen behandlats i riksdagen. Det är kanske därför inte helt nödvändigt med en omfattande debatt om dessa frågor. Jag skall för min del begränsa mig till att något kommentera de reservationer som har knutits till betänkandet. I reservation nr 1 kräver de borgerliga representanterna i skatteutskottet att sexmånadersregeln och ettårsregeln för beskattning av utlandsanställda skall ändras. När det gäller sexmånadersregeln vill man att kravet på fast driftsställe skall avskaffas, och när det gäller ettårsregeln vill man ta bort kravet på bundenhet till ett och samma land. Dessa båda regler infördes så sent som för två år sedan. Enligt mitt förmenande finns det ingen anledning att efter så kort tid ändra på dem. Det kan tilläggas att det svenska näringslivet, när dessa regler en gång i tiden infördes, uttalade sin stora belåtenhet med dem. Förhållandena kan väl knappast ha blivit så dåliga på de två år som gått som de borgerliga representanterna beskriver. Skulle man göra sexmånadersregeln och ettårsregeln helt villkorslösa, skulle det leda till stora svårigheter att kontrollera att de som arbetar utomlands över huvud taget erlägger någon skatt. Vi socialdemokrater vill visserligen göra det så gynnsamt för exportindustrin som det över huvud taget är möjligt, men inte till priset av att man på det viset kanske skapar något slags skattefrälse. I reservation nr 2 yrkar moderaterna och folkpartisterna att möjligheter till avdrag för svenska företags kostnader för utlandsplacerad personal skall skapas. Till det vill jag bara säga att vi socialdemokrater inte tycker att man skall göra ett redan invecklat skattesystem ännu mer invecklat genom att utöka floran av avdrag. I dagarna kommer dessutom en skatteutredning att tillsättas. Hela avdragsproblematiken kommer då att prövas ingående. Enligt mitt förmenande vore det inte särskilt klokt att i det läget införa ytterligare avdrag. Jag vill föreslå att reservationerna avslås och att utskottsbetänkandet bifalls i sin helhet.
Herr talman! Lars Hedfors talar om svårigheten att kontrollera att det inte = 2 juni 1987 uppkommer ett skattefrälse. Skattefrihet kan emellertid inträffa redan med de nuvarande reglerna. Om fast driftsställe finns och tjänstgöring sker i ett land med ingen eller liten inkomstskatt, råder även i dag det förhållandet. Kontrollsvårigheterna borde således inte bli större med vårt förslag.
Herr talman! När det gäller avdrag för vissa personalkostnader säger utskottsmajoriteten att dessa spörsmål även i fortsättningen skall lösas i rättstillämpningen. Det är dock på grund av resultatet av rättstillämpningen som denna motion har väckts. I rättstillämpningen har man nämligen gått emot och ifrågasatt företagens avdragsrätt för dessa omvårdskostnader. Detta skadar definitivt den svenska exporten, och det är därför vi har motionerat i frågan. Låt mig bara konstatera att socialdemokraternas fiskala nit uppenbarligen är större än deras omsorg om exporten.
Herr talman! Det är något konstigt med resonemanget i de borgerliga reservationerna i detta sammanhang. I reservation nr 1 talar man om de stora konkurrensfördelar som uppstår för de företag som driver sin verksamhet från fast driftsställe i utlandet. Det rör sig om så stora konkurrensfördelar att man måste ge företag med fast driftsställe i Sverige liknande fördelar. Enligt den andra reservationen medför det så stora konkurrensnackdelar för samma företag att bedriva sin verksamhet från ett fast driftsställe i utlandet att man måste tillskapa nya möjligheter att göra skatteavdrag. Jag skulle vilja be de borgerliga representanterna, framför allt moderater och folkpartister, att försöka beskriva var någonstans logiken ligger, om det över huvud taget finns någon logik. Leif Olsson sade att det redan nu är stora kontrollsvårigheter beträffande företag som har utlandsetablerad personal. Men, Leif Olsson, det är väl inget skäl till att göra de svårigheterna ännu större, för det gör ni med ert förslag. Enligt ert förslag finns det möjlighet för personal som är utomlandsstationerad att flytta omkring i olika länder utan att betala skatt i något av dessa länder, följaktligen inte heller i Sverige.

Herr talman! Lars Hedfors ville ha en förklaring till att vi har olika uppfattningar beträffande de två reservationerna. Jag talade för den andra reservationen om vissa personalkostnader. De kostnaderna i ett svenskt företag i Sverige är avdragsgilla för företaget. Då fordrar logiken att dessa kostnader också skall vara avdragsgilla när svenska anställda arbetar utomlands. Genom vissa utslag i skattedomstolen har detta icke varit möjligt. Den orättvisan har vi velat rätta till genom reservation 2.
Herr talman! Helt kort: Knut Wachtmeister har inte svarat på frågan jag ställde till honom om varför det som i det ena fallet är konkurrensnackdelar i det andra är konkurrensfördelar.
Herr talman! Jag påtalade att det i det senare fallet med personalkostnader är fråga om konkurrensnackdelar. Jag tror att jag inte tydligare än vad jag redan gjort kan förklara vad det är för orättvisa med de nuvarande reglerna.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:30 behandlas motioner om olika lagstiftningsfrågor med anknytning till socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga . Till betänkandet har fogats två reservationer från moderaterna i utskottet. Enligt vår uppfattning saknas det inom socialtjänsten nyanserade åtgärder för att stoppa missbruket i tid. Det gäller främst missbruket av narkotika, men även alkoholmissbruket måste motverkas effektivare. Socialtjänstens tidiga ingripanden måste vara kopplade till upptäckten. Därför är samverkan mellan bl.a. polis och socialtjänst viktig. Som ett första steg kan åtgärderna bestå i råd och stöd, som i praktiken innefattar stödjande och tillrättaläggande samtal med den unge och hans föräldrar. Skulle detta inte räcka måste nästa steg tas, vilket kan innebära föreskrifter eller övervakning. Vi anser att en adekvat vård för missbrukare måste skapas. LVU ger inte de nödvändiga möjligheterna till insatser i tid och inte heller under tillräckligt lång tid. Därför anser vi att regeringen måste lägga fram förslag till effektivare lagstiftning. Vi yrkar i reservation 1 att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Reservation 2 gäller brottsförebyggande arbete. Vi säger där att familjens ställning måste stärkas, bl.a. för att stävja brottsutvecklingen bland unga. Vi betonar vikten av krav på valfrihet för familjerna på en rad områden och anser det nödvändigt med en helhetssyn om man vill stärka familjens ställning för att därigenom öka dess möjlighet att förhindra ungdomsbrottslighet. Föräldrarna måste ha huvudansvaret för barnens fostran. Skolan kan och skall stötta föräldrarna men skall också i undervisning behandla de lagar samt moraliska och etiska regler som är så grundläggande i vårt samhälle. Det är mycket angeläget, herr talman, att skolans betydelse för fostran lyfts fram och att lärarna får tydliga signaler från statsmakterna. Sådana signaler kan utgå i form av klara riktlinjer för hur undervisning och fostran skall bedrivas. Vi anser att riksdagen bör ge regeringen detta till känna, och det kan ske genom ett bifall till reservation 2. Under senare tid har svåra överfall inträffat, t.o.m. i och omkring skolor.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

Herr talman! Ett minskat institutionsboende och utbyggd vård och service i det egna hemmet bygger på en vårdideologi om att alla människor skall ha rätt till integritet, privatliv och i möjligaste mån självbestämmande över sitt liv. En utbyggnad av den sociala hemtjänsten pågår i kommunerna, och stora krav ställs på den rent kvantitativa utbyggnaden. Samtidigt som hemtjänsten skall byggas ut har kommunerna — främst i storstadsområdena — problem med att få personal till den redan befintliga hemtjänsten. Endast hälften av dem som för närvarande är anställda har adekvat utbildning för arbetet, och personalomsättningen är oacceptabelt hög. I den situationen — med problem att klara nuvarande tryck på hemtjänsten och samtidigt klara krav på en utbyggnad — är det kanske inte så märkligt att kvalitetskraven kan komma i skymundan. Enligt socialtjänstlagen skall hemtjänsten bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och insatserna utformas och genomföras tillsammans med den hjälpbehövande. Men själva organisationen av arbetet motverkar till stor del detta. Arbetet styrs ofta ovanifrån. Utrymmet för den hemtjänstbehövande att bestämma vem som skall ge hjälpen, vad som skall göras och på vilket sätt det skall göras är mycket begränsat. Det förekommer också att hemtjänsten tillämpar institutionsrutiner och specialisering av arbetsuppgifterna. Om man som hjälpbehövande inte klarar den egna tvätten under en längre tid, får man hyra kommunens stämplade lakan. Och om man inte kan laga maten, får man institutionsmat i en låda. Hjälp med dusch och bad får man när hemtjänsten har tid, inte när man själv har lust och tid. Självfallet beror inte detta på illvilja eller okunnighet hos hemtjänsten som sådan eller dess personal. Det är arbetssituationen som resulterar i kvalitetsbrister. Därför är det oerhört viktigt dels att hemtjänsten får ökade resurser, men dels också att kommunerna får klara besked om vilka krav som bör vara gällande för hemtjänstens innehåll. Enligt vår mening sker detta bäst genom tillämpningsföreskrifter till socialtjänstlagen. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Som vi hört har tre reservationer lämnats till detta betänkande. Reservationerna gäller dels ungdomar som har missbruksproblem, dels ungdomar som sysslar med brottslig verksamhet, dels också tillämpningsföreskrifter för hemtjänsten. När det gäller ungdomar med missbruksproblem har majoriteten samma uppfattning som motionärerna, nämligen att det är viktigt att socialtjänsten aktivt arbetar för att nå ungdomar med sådana problem. I socialtjänstlagens 12 § betonas socialnämndens ansvar i fråga om ungdomar som visar tecken på att utvecklas i ogynnsam riktning. Även enligt 8a § lagen om vård av unga finns möjlighet att ingripa på ett tidigt stadium. Men även familjen och skolan har stor betydelse när det gäller att förebygga både missbruksproblem och ungdomsbrottslighet. Flera arbetsgrupper arbetar med dessa frågor för att samordna det förebyggande arbetet. Socialberedningen överlämnade två betänkanden under 1986 som behandlade dels förändring av LVU, dels olika socialtjänstfrågor. När det gäller förslagen till förändring av LVU har även en särskild utredningsman sett över lagen och överlämnat sitt betänkande. Både socialberedningens betänkande och den särskilde utredningsmannens förslag har sänts ut på remiss. En proposition kan förväntas under 1988. I fråga om tillämpningsföreskrifter för hemtjänsten pågår arbete i socialstyrelsen med att utarbeta allmänna råd. Även i socialberedningen har frågan om hemtjänsten behandlats. Betänkandet SOU 1986:19 Aktuella socialtjänstfrågor har remissbehandlats och är nu föremål för behandling i regeringskansliet. Utskottet instämmer i att de frågor motionärerna tar upp är av central betydelse för hemtjänstens kvalitet. Hemtjänsten bör anpassa sig till klienternas behov, inte tvärtom. Det är viktigt att den enskildes integritet och privatliv respekteras. Socialtjänstlagen bygger just på denna grundtanke. Herr talman! Samtliga tre reservationer tar således upp frågor som är föremål för övervägande i regeringskansliet. Regeringens ställningstagande bör därför avvaktas. Jag yrkar därmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill uttrycka min stora glädje över att ett enigt utskott nu ger regeringen till känna det som framförts i motion 279 från kvinnor från alla partier i riksdagen. Motionen tillkom efter det att förtvivlade mammor till flickor som arbetade på porrklubb kontaktat oss. Vi har upprörts över den cyniska handel med unga flickor som i dag bedrivs på pornografiska klubbar. Vi har upprörts över att det trots vår lagstiftning om förbud mot pornografiska föreställningar inte händer särskilt mycket från polisens och åklagarmyndigheternas sida. Föreställningarna fortgår. Där får unga flickor uppträda på ett sådant sätt att deras självkänsla och egenvärde snabbt bryts ner. Det har också varit oklart om socialtjänsten verkligen har kunnat ingripa mot flickor i åldern 18-20 år. I LVU har man angivit prostitution som ett exempel på sådant beteende som kan föranleda tvångsingripande. Att arbeta på en porrklubb kan inte lika entydigt definieras som prostitution, och möjligheterna att ingripa har i de fallen varit färre. Det är därför mycket glädjande att utskottet nu markerar att skrivningen i LVU om prostitution endast är en exemplifiering och att regeringen nu ges till känna betydelsen av att socialtjänsten mer aktivt ägnar uppmärksamhet åt ungdomar i åldern 18-20 år som engagerats i pornografisk verksamhet. Som utskottet påpekar är det också synnerligen viktigt att polisoch åklagarmyndigheterna verkligen ser till att förbudet mot pornografiska föreställningar efterlevs. I dag finns det många bevis för att förbudet inte fungerar — inte minst de senaste dagarnas händelser i Stockholm bekräftar det. Utskottet betonar starkt att åtgärder måste sättas in för att stoppa denna cyniska handel och de profitintressen som styr den här marknaden och som går ut över unga flickors hela framtid. Likaså betonar utskottet att den lag som faktiskt finns måste efterlevas. Detta konstaterar jag med största glädje. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

I betänkandet fastslås helt klart att Israel har upprätthållit och upprätthåller kontakter med apartheidregimen i Sydafrika, vilket blir mer och mer avslöjande för varje månad och för varje vecka som går. Vi har under vintern och vårvintern fått se upprepade notiser i pressen om det samarbete som förekommer mellan Israel och Sydafrika. I utskottets betänkande hänvisas till uppgifter från USA som ytterligare klarlägger och fastslår detta faktum. Det har nu blivit en mycket kraftig förändring i synen på dessa frågor mot — Prot. 1986/87:134 vad som var fallet för 15 år sedan. Det är en glädjande utveckling att man nu — 2 juni 1987 verkligen erkänner det palestinska folkets rättigheter sammantagna med det israeliska folkets rättigheter och inte längre betraktar palestinierna som ett folk som inte existerar och inte har någon rätt till det land där deras föräldrar, farföräldrar och många andra generationer har bott. Jag har i en reservation till utrikesutskottets betänkande velat ytterligare framhäva kontakterna mellan Israel och Sydafrika. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 3 i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Det ligger en doft av hyckleri över den svenska Israeldebatten. Dagens utskottsbetänkande innehåller en utförlig kritik av Israels kontakter med Sydafrika, och förebärande en djup avsky för apartheid delar utskottets majoritet ut kängor åt Israel för dess samröre med Sydafrika. Jag vill slå fast att folkpartiet inte har något ideologiskt gemensamt med den israeliska regeringen. Vi har ingen anledning att tiga om övergrepp på den ockuperade Västbanken. Vi har ingen anledning att tiga om åsikten att Israel ofta för en aggressiv utrikespolitik, som säkerligen försvårar dess framtida trygghet. Och vi har ingen anledning att komma med ursäkter eller bortförklaringar för Israels samröre med Sydafrika. Däremot upprörs vi i folkpartiet, när man utnyttjar den kända avsky som alla här i kammaren har för apartheidsystemet till att komma åt staten Israel. Det rör sig om antiisraeliska stämningar och i sin förlängning även antijudiska stämningar, och det rör sig om att människor som vill komma åt Israel i det här fallet och i många andra sammanhang gömmer sig bakom ett draperi av antirasism. Men bakom det draperiet lurar fiender till staten Israel. Det finns en rad saker som tyder på hyckleri i debatten om Israel och Sydafrikasamröret. Det handlar helt enkelt om att Israels samröre med Sydafrika inte på något vis är så omfattande som många andra länders. När dett.ex. gäller handel med Sydafrika, handlar Israel för 280 miljoner dollar, medan Japan handlar för 3 miljarder dollar och Storbritannien för 2,9 miljarder dollar med Sydafrika. I den sydafrikanska exportstatistiken kommer Israel först på 17:e plats och i importstatistiken på 23:e plats. När det gäller investeringar i Sydafrika har Israel inga investeringar alls, medan inte minst Sverige har stora och för Sydafrika väsentliga investeringar. Lån till Sydafrika har Israel inga. Storbritannien ligger etta på lånelistan med 2 000 miljoner dollar i lån. Som god tvåa kommer Schweiz, som lånar ut 1 500 miljoner dollar. Sedan kommer vi till de mer strategiska varorna. Vilka är det som hjälper Sydafrika att överleva? Vi kan först ta en titt på kärnvapen, där en FN-kommission som undersökt saken framför allt pekar ut USA, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike. I fråga om vapenexporten var Frankrike under perioden 1960-1983 den största enskilda vapenexportören och levererade 30 26 av de vapen som Sydafrika har importerat utifrån. Övriga NATO-länder står för 25 96. I 101 SIPRI:s statistik, som dessa siffror är hämtade från, är Israel inte ens nämnt. Oljan är ett mycket intressant kapitel. Under de senaste sex åren har Sydafrika köpt olja för bortåt 10 miljarder dollar. Denna olja kommer huvudsakligen från arabvärlden. Inte minst har Iran och Irak bytt olja mot vapen från Sydafrika. Denna oljehandel med arabvärlden har betecknats som Sydafrikas livboj, South Africa's life line. Ett särskilt intressant kapitel är det sovjetiska samarbetet med Sydafrika. Tillsammans behärskar Sovjet och Sydafrika bortåt 80 90 av världens totala tillgångar av guld, diamanter och platina. Diamantkartellen bildades 1956. Sydafrika betalar numera till Sovjetunionen upp till 700 miljoner dollar per år. En sovjetisk talesman har kallat diamantkartellen ”Sovjets valutaavdelning”. Från detta samarbete, som har pågått under tre decennier, har det utvecklats ett samarbete även på guldoch platinaområdet. Det förekommer regelbundna möten mellan Sovjet och Sydafrika i dessa karteller. Varje år i maj månad träffas t.ex. sovjetiska och sydafrikanska gruvrepresentanter på hotell Savoy i London för att aväta den årliga platinamiddagen. Om de här sakerna säger vpk ingenting. Jag har inte någon gång hört ett uns av kritik från vpk mot att Sovjet på det här sättet hjälper en av Sydafrikas viktigaste industrier att överleva. Jag har heller inte hört vare sig vpk eller någon Palestinagrupp, som ju varit aktiva i sammanhanget, kritisera något av arabländerna för att de utgör Sydafrikas livboj när det gäller oljeförsörjning. Jag har heller inte noterat att Storbritannien, Västtyskland, Schweiz, Frankrike eller något annat land som på ett väsentligt sätt bidrar till att Sydafrika överlever har kritiserats i betänkanden, där utrikesutskottet skärskådar dessa länders utrikespolitik och framför allt kontakterna med Sydafrika. Av de skälen menar folkpartiet att det råder hyckleri i Israeldebatten. Det kan inte finnas något annat skäl bakom en så uttalad kritik av just Israels Sydafrikakontakter än att man har hittat ett nytt sätt att komma åt staten Israel. Det är bara beklagligt att utskottsmajoriteten har lurats att spela med i den här typen av spel. Vi kräver från folkpartiet bara en sak. Vi har ingenting emot att Israel kritiseras — vi tycker tvärtom att det är nödvändigt att kritisera Israels regering för misstag som har begåtts — men vi kräver att man bedömer Israel med samma måttstock som andra länder. Det är inget övermaga krav, men när detta inte görs av den svenska riksdagen är det djupt beklagligt. Det är beklagligt att det på det här sättet skapas misstankar om att man i förlängningen agerar som antiisraeliskt verktyg. Till slut, herr talman, vill jag bara konstatera att det som är mest moraliskt upprörande är att man iförd en antirasistisk täckmantel slår rasismens offer i huvudet. Med detta vill jag yrka bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! Det är litet sorgligt att Maria Leissner och folkpartiet ännu 2 juni 1987 inte har lyckats befria sig från Per Ahlmark-syndromet när det gäller Israeloch Palestinafrågan. Sedan måste jag fråga hur naiv man egentligen får vara — Maria Leissner står och radar upp importoch exportsiffror från den officiella och öppna handelsstatistiken. Vi har ju här i vårt eget land under det senaste året haft en stor debatt om vår egen med internationella mått mätt ganska ringa vapenexport, och har sett hur mycket som går att dölja och som aldrig kommer fram. När det gäller en relation som den mellan dessa två av världens mest militariserade stater, Sydafrika och Israel, är det alldeles självklart att man inte redovisar handelsutbytet och utbytet på det militära området, som ju alltid i alla stater är oerhört strängt sekretessbelagt, i öppen och offentlig statistik. Det gör ju inte ens vi! Vi har ju sekretesslagar som våra stora företag ständigt utnyttjar för att slå på hemligstämplar för att det inte skall röjas var de handlar, vilka anbud de lägger osv. Hur naiv får man vara i sådana här sammanhang, Maria Leissner? Jag håller med om att det är oerhört uppseendeväckande att Sovjetunionen och arabstaterna fortsätter att handla med Sydafrika. Om Maria Leissner och folkpartiet vill skriva en motion om relationerna mellan Sovjetunionen och Sydafrika, skall jag gärna stödja sådana krav och ställa upp och arbeta för dem i utrikesutskottet. Gör det! Jag vill också påpeka att motionerna från oss, som vi nu har drivit två år i följd, har sin upprinnelse i att ni från folkpartiet för tre år sedan när Israel tvingats dra sig tillbaka från Libanon, väckte en motion där ni höjde Israel till skyarna för att det var så fredsälskande att det från Libanon hade dragit tillbaka sina ockupationstrupper, som orättmätigt och tvärtemot alla FN beslut hade rullat in några år tidigare. Då motionerade ni om att Israel minsann måste tas omhand och att vi måste förbättra våra kontakter med det israeliska samhället på alla plan. Men kom gärna igen med motioner om Sovjet och arabstaterna. Men i det här sammanhanget, Maria Leissner, så diskuterar vi faktiskt relationerna Sydafrika/Israel och ingenting annat.

Herr talman! Jag noterar Oswald Söderqvists plötsligt påkomna omsorg om även andra länders relationer till Sydafrika. Det är värt att ta fasta på detta. Men vpk kommer inte att ha ett uns av trovärdighet när det gäller anti-apartheidsengagemang så länge som vpk enbart brännmärker staten Israel för dess samröre med Sydafrika. Än så länge har vi inte sett något av vpk:s engagemang och bekymmer över Moskvas starka band till Sydafrika med anledning av den diamant-, guldoch platinakartell som är så inbringande för bägge parter att ingendera parten tycker att det är intressant att bryta upp den. Än så länge har vi inte hört någonting mera än Oswald Söderqvists förklaring här i dag om kritik från vpk när det gäller den livlina av olja som flödar från arabstaterna till Sydafrika. Någon trovärdighet i sitt anti-apartheidsengagemang kommer alltså inte vpk att få förrän vpk står upp till bevis i denna sak. Till sist: Det är sant att Israel har ett starkt försvar. Det är också sant att 103 Prot. 1986/87:134 = folkpartiet har kritiserat Israels utrikespolitik. Som vi sade tidigare har vi 2 juni 1987 från folkpartiets sida inte någon anledning att i alla stycken särskilt gå ut och Cmos IL I, försvara den nuvarande regeringens politik. Vi har, som sagt, inte något ideologiskt gemensamt med vare sig Likud eller arbetarpartiet. Därför har vi inte heller någon anledning att agera försvarsadvokat. Men nog är det förståeligt att staten Israel har tvingats att hålla sig med ett ganska starkt försvar när de motståndare som Israel ”tampas” med har som slutmål att utplåna Israel.
Herr talman! Jag tror att det vore klokt av Maria Leissner och folkpartiet att något litet stämma ned den indignerade tonen. Det där slår faktiskt tillbaka på er själva. Det är ni som inte blir trovärdiga i er anti-apartheidspolitik. Ni vill nu gärna framstå som de mest radikala när det gäller att fördöma apartheidregimen i Sydafrika. Det viktiga samarbetet, som vi t.o.m. har redogjort för i utskottet, är belagt genom utredningar i USA. Israelerna har själva börjat säga att de måste minska samarbetet. Detta visar klart att det har funnits kontakter som verkligen måste kritiseras. Om det nu är så som Maria Leissner säger, att vi inte har tagit upp arabstaternas eller Sovjetunionens kontakter med apartheidregimen i Sydafrika, kan man ju säga att inte heller ni har gjort det. Det här är första gången jag hör det minsta lilla pip från folkpartiet i den här frågan. Men nu går ni ut med stor indignation. Varför har ni inte motionerat? Varför motionerade ni inte för tre år sedan, när ni motionerade till försvar för Israel? Om jag skall göra en bedömning av Maria Leissners framträdande här, måste jag säga att någon värre försvarsadvokatyr för Israel och dess roll som förtryckare av palestinierna, dess olagliga ockupation av Västbanken och dess likaledes olagliga vapenaffärer med Sydafrika — i strid med FN-besluten — har jag sällan hört. Jag tror att det vore mycket bra om Maria Leissner vore litet mera lågmäld i den här debatten. Det här slår tillbaka hårdare mot er än mot någon annan.
Herr talman! Folkpartiets inställning till rasism tror jag att t.o.m. Oswald Söderqvist känner väl till. Det finns nog inget som helst tvivel om att vi är motståndare till rasism. Men det som jag sätter i fråga är vpk:s motiv när det gäller Israels relationer till Sydafrika. Det finns ingenting som tyder på något annat än att vpk genom att utnyttja anti-apartheidsengagemanget hos så många människor har hittat ytterligare ett instrument för att komma åt Israel. Detta är en politik som i sin förlängning har en anti-israelisk och därmed också en anti-judisk strävan.

Herr talman! Sedan den 14 maj 1948 när staten Israel utropades i Tel Aviv — 2 juni 1987 har alla judar i världen ett nationalhem, en egen suverän stat. Från samma tid är drygt 2 miljoner palestinier hemoch statslösa, förvägrade ett eget land, tvingade att leva i flyktingläger som ovälkomna gäster i fftämmande länder eller under utländsk ockupation. Israel antog 1950 den s.k. återvändandelagen. Den ger alla judar rätt att bosätta sig i Israel och bli israeliska medborgare. På basis av denna lag bedriver Israel en aktiv immigrationspolitik. Israel har också i efterkommande krig ockuperat stora delar av det tänkta Palestina och bedriver i de ockuperade områdena en expansionistisk bosättningspolitik. Ja, det har inte varit fred någon längre tid i denna region. Mellan krigen har militära intermezzon, terroraktioner, repressalier och vedergällning präglat vardagen för såväl judar som palestinier. Det judisk-palestinska problemet är gammalt och komplext. Men det som utgör grunden för dagens konflikt är, som utskottet också skriver, två folks anspråk på samma land. Alf Svensson har i en motion hemställt att staten Israels agerande skall bedömas med hänsyn till de komplexa historiska erfarenheterna och de komplexa hot som staten i dag utsätts för. Självfallet utgår såväl regeringen som riksdagen från den komplexa händelseutvecklingen. Det finns nog inte något annat folk som just på grund av sin tragiska historia har fått motta så många yttringar av världens sympati som just judarna. Men det är inte detsamma som att staten Israel kan ursäktas militär aggression, stötande vedergällningsaktioner, olaglig bosättningspolitik och brott mot FN-stadgan. På samma sätt fördömer vi naturligtvis också terroraktioner av palestinier. Vi anser att det inte finns några rättfärdiga krig! Det är vår absoluta övertygelse att en rättvis och varaktig lösning av Mellanösternkonflikten inte kan bygga på militär överlägsenhet. En internationell Mellanösternkonferens i FN:s regi skulle kunna ha positiva effekter på fredsprocessen, under förutsättning att alla de berörda parterna, Israel, palestinierna och de arabiska grannstaterna, är företrädda. Det råder enighet i utskottet om den svenska inställningen att PLO bör vara en av parterna i en sådan förhandling. Däremot har folkpartiet reserverat sig mot utskottsmajoritetens uppfattning att denna hållning samtidigt utgör ett stöd för PLO som organisation. Folkpartiet menar att detta endast medför ett erkännande av PLO som representativ företrädare för palestinska intressen. Skillnaden i dessa båda skrivningar kan tyckas obetydlig, men den har faktiskt en principiell betydelse. Utskottsmajoritetens skrivning är ett uttryck för uppfattningen att ett enat och starkt PLO sannolikt kan gynna en fredlig förhandlingslösning. Sverige stöder ju också PLO genom att till skillnad från t.ex. Norge tillåta PLO att ha ett informationskontor — i Stockholm. Folkpartiets reservation skulle innebära ett avsteg från den tidigare deklarerade uppfattningen. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Reservationerna 2 och 3 från folkpartiet resp. vpk handlar båda om Israels förhållande till Sydafrika. I reservationstexterna kan utläsas den absoluta 105 polariseringen mellan folkpartiet och vpk när det gäller inställningen till Israel. Vpk vill att riksdagen hos regeringen skall begära en redogörelse för hur Israel har röstat i FN när det gäller vapenembargot mot Sydafrika och hur regeringen bedömer denna fråga. Vidare vill vpk att riksdagen skall begära åtgärder för att påvisa och fördöma Israels nära samarbete med apartheidregimen i Sydafrika. Utskottsmajoriteten redovisar med anledning av detta att en amerikansk undersökning, på uppdrag av USA:s kongress, angående efterlevnaden av säkerhetsrådets beslut 1977 har kommit till slutsatsen att bl.a. Israel efter 1977 har deltagit i underhåll och modernisering av vapensystem i Sydafrika som sålts till Sydafrika före vapenembargot. I rapporten görs också bedömningen att militära system har sålts och teknisk assistans lämnats samt att den israeliska regeringen sannolikt känt till denna handel. Folkpartiet vill inte acceptera att dessa sakupplysningar finns med i betänkandet. I reservation 2 stryker folkpartiet hela detta stycke och skriver att utskottet skall anföra att det inte är en uppgift för den svenska regeringen att, på det sätt som föreslås i motionen, bedöma efterlevnaden av andra länders internationella åtaganden. Vad är nu detta för strutspolitik? Det beslut som FN:s säkerhetsråd fattade 1977 om vapenembargot mot Sydafrika är det enda beslut om bindande sanktioner som säkerhetsrådet har kunnat åstadkomma. Om Israel misstänks för brott mot detta, måste självfallet alla FN:s medlemsstater fördöma brott mot de egna besluten. Otrevligheterna upphör ju inte därför att man låtsas att man inte ser dem. Menar folkpartiet verkligen att vi alltid skall blunda för obehagligheterna, som brott mot FN-stadgan och liknande? Eller gäller det enbart när Israel är anklagad för det? Det vore nog bra med en förklaring från folkpartiet i denna sak. Varför skulle utskottet undanhålla en sakupplysning som denna? Vpk befinner sig på den motsatta kanten och menar att utskottet inte skall nöja sig med att bara konstatera sakläget utan också skall anmoda regeringen att göra egna utredningar i ärendet så att riksdagen och den svenska allmänheten får en klar bild av Israels stöd till apartheidregimen. Det kanske ligger i sakens natur att vpk misstror amerikanska undersökningar, men i detta fall har man ju kommit fram till samma ståndpunkt som vpk anför. Utskottsmajoriteten anser att det räcker med att vi refererar undersökningen och fördömer det skedda. Herr talman! Med detta vill jag yrka avslag också på reservationerna 2 och 3 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det ärende som vi nu skall behandla, nämligen förslaget om socialavgifter på vinstandelssystem, är ett mycket viktigt ärende som har fått en anmärkningsvärd behandling, både när det gäller sakfrågan och den formella behandlingen. Frågan har icke diskuterats tillräckligt, och den har icke varit föremål för en bred remissdebatt under ärendebehandlingen i regeringen, och i utskottet har frågan också forcerats fram på ett anmärkningsvärt sätt. Frågan har alltså helt enkelt tvingats fram till ett mycket hastigt avgörande. I propositionen sägs att regeringen har erhållit vissa upplysningar och synpunkter vid underhandskontakter med remissinstanserna. Men vad dessa remissinstanser har sagt, därom vet vi föga. I utskottet fick vi visserligen till stånd en remissomgång, som dock var alltför snabb. När organisationerna inkom med begäran om en förlängning av remisstiden lyckades vi icke, trots att ärendet togs upp till förnyad behandling i utskottet, få till stånd en sådan. Vi voterade, och de borgerliga ledamöterna förlorade naturligtvis. Många organisationer hann emellertid inkomma med synpunkter. Av de tillfrågade organisationerna var det endast LO som tillstyrkte förslaget. Många organisationer inkom med spontana synpunkter — alla var negativa. Detta ärende borde ha kunnat få en annan behandling. Man hade inte behövt ha så bråttom. Ärendet hade utan olägenheter kunnat behandlas i höst. Beträffande löntagarfonderna vill jag bara erinra om att beslutet fattades den 19 december 1983 och trädde i kraft den 1 januari 1984. Vad innebär då det förslag som vi nu behandlar? Jo, det innebär helt enkelt en straffskatt på ett mycket uppskattat del-i-ägande-system för ca 170 000 anställda vid en rad företag. De minsta företagen är, såvitt jag kan se, Ingenjörsfirman Protherm AB i Mölndal med tre anställda och Ystads Allehanda AB med sju anställda, och det största är Volvo, landets största företag, med 63 000 anställda. Utskottet har uppvaktats av Stiftelsen Volvoresultat, varvid företrädare för Metallarbetareförbundet och PTK var närvarande. De viktigaste argumenten som dessa företrädare framförde var följande: 1. Vår form av vinstdelning är en förmån som går utanför de vanliga avtalen och som på intet sätt inkräktar på våra ordinarie sociala förmåner. 2. Man kan inte hävda att syftet är att kringgå sociala avgifter, eftersom deras andelars ingångsvärde aldrig varit större än 4 500 kr. 3. Systemet omfattar 63 000 personer och har en mycket stark förankring hos koncernens anställda. Det är dessa som drabbas om socialavgifter införs. Företrädarna för stiftelsen uttalade farhågor för att systemet med vinstandelssystem kommer att upphöra efter 1989, eftersom vissa uttalanden i denna riktning har förekommit från företaget. Vidare anförde den administrative chefen i stiftelsen att 87 960 av inkomsten av socialavgifterna kommer att försvinna genom rundgång. Kvar blir alltså 13 26. Detta kan ju inte betraktas som något nämnvärt tillskott till socialförsäkringssystemet. De anställda betraktar alltså socialavgifterna på vinstandelssystemet som en ren straffbeskattning. Skälen till denna straffbeskattning är naturligtvis hur uppenbara som helst. Det är LO som drivit på i fråga om detta, dvs. LO centralt. Detta framgick också av en artikel i Metallarbetaren nr 27 1986, där finansministern uttalade att det är de fackliga organisationerna som har tagit upp dessa problem. I stället för att åstadkomma raka rör genom individuella vinstandelssystem vill LO hellre öka det kollektiva tvångssparandet i löntagarfonder. Vi reservanter anser att det borde vara självklart att fackorganisationerna och deras företrädare positivt understöder löntagarnas ökande möjligheter till ägande och inflytande i företagen genom vinstandelssystem. Men i stället tycks fackorganisationerna vara djupt oroade över att deras medlemmar får del i företagens vinst. Löntagarfondernas uppfinnare Rudolf Meidner anser att vinstandelssystem, aktieköp och andra förmåner är en ödesfråga för facket. Detta framgick av en artikel i Metallarbetaren nr 46 1986. Nu knakar facket i fogarna, är hans bekymrade kommentar. I LO-tidningen nr 46 1986 ställde man oroligt frågan: Vilken roll får facket om arbetaren blir småkapitalist? Fackorganisationerna har härmed avslöjat sig själva. I stället för att positivt understödja de egna medlemmarnas möjligheter till ägande och inflytande i företagen är facken oroliga över att mista något av sin makt över de anställda. Det är alltså makten det gäller. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vad blir nästa steg? Blir det en utökning av löntagarfonderna? Varför unnar inte landets arbetarrörelse de anställda en ökad arbetsglädje i form av pengar och inflytande? Stöder verkligen arbetarrörelsen fackets makt och inte de enskilda arbetarnas — de som finns ute på verkstadsgolvet — makt? Jag skulle gärna vilja ha svar på dessa frågor. I den gemensamma borgerliga reservationen protesterar vi mot att vinstandelar jämställs med lön. Medlen blir inte disponibla förrän efter ett visst antal år. Det är ett mycket långsiktigt sparande, som vi sannerligen väl behöver i Sverige i dag. Ibland utbetalas ingenting förrän vid pensionsåldern. Vi tycker att jämförelsen med pensionsavsättningar vore mera relevant än den som görs i det föreliggande förslaget. I propositionen har föredragande statsrådet gjort en fullständig kullerbytta. Hon har desavouerat sin egen argumentering för att vinstandelar är lika med lön genom att säga att sjukpenning och arbetsskadeersättning inte skall utgå, eftersom inget inkomstbortfall föreligger. Vinstandelarna betraktas å ena sidan som inkomst, å andra sidan sägs samtidigt att de inte skall räknas som inkomst. Nu lär LO-ordföranden i går i TV ha sagt att andelar i vinst är sjuklöngrundande, vilket således är alldeles fel. Utöver de här skälen för avslag kan anföras svåra administrativa problem och gränsdragningsproblem när man skall avgöra vilka avsättningar till juridiska personer som är avgiftspliktiga och vilka som inte är det. Det kommer helt enkelt att bli nya pålagor och merarbete för näringslivet och skattemyndigheterna. Krånglet och byråkratin kommer att öka. I stället för att straffbeskatta vinstandelar borde vi naturligtvis i denna församling vara eniga om att stimulera en utbyggnad av vinstandelssystemet på grund av de mycket positiva effekterna för samhället, för näringqlivet och först och främst för de anställda. Alla skäl talar således, fru talman, för ett avslag på det föreliggande förslaget. Jag yrkar alltså avslag på utskottets hemställan och bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Fru talman! Folkpartiet säger nej till att arbetsgivaravgifter skall tas ut på de anställdas vinstandelar. I stället tycker vi att fler företag bör uppmuntras till att införa andel-i-vinst-system. Vi anser att regeringens politik innebär ett medvetet missgynnande av frivilliga system för andel-i-vinst. Systemet ger de anställda verkligt delägande och inflytande i det egna företaget. De stiftelser som förvaltar de anställdas vinstandelar betalar redan i dag förmögenhetsskatt, reavinstskatt och inkomstskatt. Till allt detta vill nu regeringen lägga arbetsgivaravgifter. Företagsanknutna system för anställdas andel-i-vinst, där pengarna avsätts till en stiftelse, finns för närvarande i drygt hundratalet företag, stora såväl som små. Ungefär 175 000 anställda omfattas. Vinstandelarna är bundna ett visst antal år, oftast fem men ibland ända till pensioneringen. Utformningen av systemen varierar från företag till företag, men i nästan alla fall placeras någon del av medlen i det egna företagets aktier. Avsättningens storlek varierar självfallet med företagets resultat men är i övrigt vanligen lika för varje heltidsanställd. Det är uppenbart genom det resonemang som förs i propositionen att | socialdemokratin ensidigt vill gynna kollektiva lösningar och missgynna individuella. Vi i folkpartiet har den motsatta uppfattningen. Detta kan också konstateras genom att sedvanlig remissbehandling inte har förekommit. Några myndigheter har fått yttra sig under hand. Så t.ex. har riksförsäkringsverket fått yttra sig, men det saknas redovisning av vad RFV tyckt. Det framgår emellertid att RFV bedömer att de lokala skattemyndigheterna måste göra sina beräkningar av pensionsgrundande inkomst manuellt om förslaget genomförs. Detta kan riskera att fördröja Däremot begärde en majoritet av utskottets ledamöter att frågan skulle sändas ut på remiss till ett antal organisationer, vilket också utskottet | verkställde. Tyvärr blev remisstiden alldeles för kort, vilket har gjort att något remissyttrande har kommit in för sent och några helt uteblivit. Redan från början har man från arbetsgivarorganisationer och fackorganisationer | kritiserat regeringens förfarande att inte sända ut förslaget på remiss. Detta att inte sända ut förslaget på remiss har tolkats som en mycket stor nonchalans från regeringens sida emot dessa organisationer och emot | andel-i-vinst-systemet som sådant. Det har också bekräftat misstanken att vad det gäller förslaget att ta ut arbetsgivaravgifter på andel-i-vinst-systemet, har socialdemokraterna från början bestämt sig för att inte vara mottagliga | för kritik och eventuellt ändra sitt förslag efter denna. I nästan alla företag som infört vinstandelssystemet är såväl de anställda | som företagsledning positiva till systemet. De anställda har i själva verket flera gånger protesterat mot tanken att belägga vinstandelarna med arbetsgivaravgifter. Det visade sig också vid den uppvaktning som Volvos Stiftelse gjorde i utskottet. I stiftelsen man har representanter för både arbetstagaroch arbetsgivarsidan. Regeringen tycks emellertid vara mer benägen att tillfredsställa krav från centrala LO än krav och önskemål från enskilda löntagare och lokala fackklubbar. Folkpartiet vill stimulera andel-i-vinst-systemet därför att det bidrar till att de anställda blir delaktiga av företagets resultat, att produktiviteten ökar, att det individuella ägandet sprids och att vi-känslan ökar i företaget. Andel-i-vinst bidrar också till ett individuellt långsiktgt sparande. Detta är mycket angeläget, eftersom hushållens sparkvot har sjunkit kraftigt och i dag är katastrofalt låg i Sverige. Systemet bidrar dessutom till att hålla nere löneglidningen och därmed kostnadsutvecklingen, vilket enligt samstämmiga bedömningar är det i särsklass viktigaste i svensk ekonomi. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till den för folkpartiet, centern och moderaterna gemensamma reservationen.

Fru talman! Den principiella huvudfråga som behandlas i propositionen och i utskottsbetänkandet är om man kan jämställa andel i vinst med traditionell lön. På den frågan svarar regeringen, LO-ledningen och utskottsmajoriteten ja. Alla övriga inblandade aktörer på arbetsmarknaden — företag, anställda, företagarorganisationer, lokala fackklubbar och centrala fackliga organisationer som TCO och SACO-SR -— säger: Nej, det kan man inte. Från centerpartiets sida delar vi de anställdas och företagens uppfattning att regeringen och utskottsmajoriteten i denna principiella fråga gör en riktig logisk kullerbytta när man försöker sig på att likställa vinstandelar med lön. Vi känner i dag till att ett par hundra av landets hundratusentals företag har infört någon form av vinstandelssystem. Storleken på dessa företag varierar kraftigt från företag med ett tiotal anställda upp till landets största företag Volvo. Formerna för vinstandelssystemen varierar kraftigt mellan företagen. De avsättningar som sker är i regel små i förhållande till den totala lönesumman. Avsättningarna förvaltas i en stiftelse. Pengarna binds i regel för en längre tid, vilket inte minst borde glädja finansministern som har bekymmer med att hålla igen på konsumtionen och öka sparandet i samhället. Storleken på de medel som avsätts till vinstandelsstiftelsen bestäms först i samband med att styrelsen och bolagsstämman beslutar om hur företagets eventuella vinstmedel skall disponeras. Det säger sig självt att avsättningarna därigenom kommer att kunna variera kraftigt mellan åren, eftersom de är beroende av företagets resultat. Till skillnad från traditionell lön baseras alltså vinstandelarna på företagets resultat, inte på förutbestämda villkor. Lönesättningen och lönepolitiken har heller inte påverkats i de företag som har vinstandelssystem. Vilka faror är det då som får regeringen att begå denna logiska kullerbytta? Jo, enligt propositionen och utskottsbetänkandet är de tre. Den första är att vinstandelar snedvrider konkurrensförhållandena mellan företagen. De företag som använder vinstandelssystem kan lättare rekrytera anställda, står det i propositionen och även i utskottsbetänkandet. I de remissyttranden och skrivelser som vi har fått in till utskottet har jag inte någonstans kunnat finna något yttrande där man säger att detta stämmer. Alla tillbakavisar det argumentet. Man kan faktiskt ta det största företaget, Volvo, som ett bra exempel. Volvo har ju ett vinstandelssystem. Trots detta har Volvo svårt att rekrytera personal. Det man skriver i propositionen stämmer alltså inte med den verklighet som råder. Det andra argumentet är att vinstandelssystemen skulle vara ett hot mot den solidariska lönepolitiken. Ingen har kunnat påvisa att så är fallet. Därmed faller också det tredje argumentet, att vinstandelssystem skulle urholka de sociala trygghetssystemen. Det handlar här trots allt om mycket små belopp, i förhållande till den totala samlade lönesumma som ligger till underlag för de sociala trygghetssystemen. Det verkliga skälet till att vinstandelssystemen måste klämmas åt är i stället att de, till skillnad från de kollektiva löntagarfonderna, är populära bland de anställda. Genom vinstandelssystem har man så att säga kunnat få de raka rör som efterlysts i debatten om löntagarfonderna, dvs. de anställda får en egen andel. Konstruktionen för redovisning och inbetalning till staten har också givit upphov till debatt. Man medger i utskottsbetänkandet att den konstruktion man nu föreslår kommer att innebära ytterligare administration och merarbete ute i företagen. Jag kan inte låta bli att dra en viss parallell med tidigare debatter där vi från centerns sida har argumenterat för en differentiering av vissa sociala avgifter. Vi har önskat att man skulle kunna sänka sjukförsäkringsavgiften bl.a. för de små företagen. Det huvudargument vi då har mött från socialdemokraternas sida är att detta skulle krångla till redovisningssystemet. Men i detta fall möter det alltså inget hinder att krångla till systemet, bara ändamålet passar in för socialdemokraterna. Jag kan bara konstatera att huvudskälet mot att differentiera sociala avgifter är att man inte är beredd att stödja de små företagen. Argumentet att det skulle innebära att man krånglade till systemet finns inte längre kvar. Nu gör man ju själv en rejäl förändring som innebär merarbete och ökad administration när det gäller redovisningssystemet. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till den gemensamma reservationen från centern, folkpartiet och moderaterna.

Fru talman! När man ser fortsättningen på talarlistan är det lätt att räkna ut att denna fråga kommer att bli ordentligt utredd i alla sina beståndsdelar, innan vi så småningom kommer fram till en omröstning. Men hänsyn till det och till att kammarens arbetssituation är ansträngd tänker jag strikt hålla mig till några punkter i propositionen och den gemensamma borgerliga reservationen. Jag vill först säga några ord rent allmänt om propositionens förslag. Under senare tid har ett ganska stort antal företag startat vinstandelssystem i syfte att tillgodose ekonomiska intressen hos resp. företags anställda. Överföringen av vinstandelarna sker till en av de anställda eller personalorganisationerna vid företaget bildad stiftelse som är fristående från företaget. Andelsrätt i stiftelsens förmögenhet grundas på anställning i det överförande företaget vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod. De individuella andelarna bestäms med utgångspunkt i anställningsform, avlönad tid eller liknande. Stiftelsen förvaltar de överförda medlen för andelsägarnas räkning. Efter en viss tid erhåller de andelsberättigade utbetalning av sin andel i form av kontanter eller aktier. Överföringen till vinstandelsstiftelse kommer alltid den enskilde till godo i form av ekonomisk ersättning. De anställda får ut sin del av avkastningen i förhållande till den tid de arbetat eller den arbetsinsats de gjort i företaget. Det är sålunda samma kriterier som gäller för löneersättningar. De företag som använder vinstandelsstiftelser kan, även om man i debatten inte har varit inne på det, på ett billigare sätt knyta till sig arbetskraft än de företag som väljer att konkurrera enbart med lön eller andra förmåner som i dag är belagda med arbetsgivaravgifter. Att detta kan leda till en snedvridning av konkurrensförutsättningarna företag emellan torde vara helt klart. Samhällets fördelningspolitik bygger i stor utsträckning på arbetsgivarnas avgifter till den allmänna försäkringen. Om allt fler företag skulle välja att ersätta sina anställda med avsättningar till vinstandelsstiftelser, urbolkas detta fördelningssystem. Risken finns då — och den är uppenbar — att människor blir utan ett tillräckligt stöd vid eventuell sjukdom eller pensioneringen. Utskottsmajoriteten delar den mening som framförs i propositionen, att överföring till vinstandelsstiftelse bör behandlas som lön i socialavgiftshänseende och i princip vara avgiftsgrundande, eftersom den är avsedd att komma de slutliga mottagarna till del på grund av anställningen och som erkänsla för arbete som utförts för arbetsgivarens räkning. Det anser inte utskottets borgerliga ledamöter, vilket framgår av en reservation som fogats till betänkandet. Det har också framförts här från talarstolen. I reservationen framförs först och främst kritik mot den formella hanteringen av ärendet, men också kritik i sakfrågan. Som framgått av de tidigare inläggen anser reservanterna att förslaget borde ha föregåtts av en grundligare remissbehandling. Jag kan för enkelhetens skull och för att tjäna tid hänvisa till den redovisning som finns i såväl propositionen som betänkandet om ärendets behandling. Redan 1983 remissbehandlades en promemoria från finansdepartementet där det bl.a. föreslogs att en särskild avgift till socialförsäkringen skulle tas ut på vissa avgiftsfria inkomster bl.a. med sådana ändamål som det här är fråga om. Under resans gång har också kontakter förekommit med verk, organisationer och andra. Lagrådet har granskat lagförslagen utan erinran. Vidare har utskottet inhämtat yttranden från ett antal organisationer samt från riksförsäkringsverket och riksskatteverket. Det är alltså en obefogad kritik som framförs i reservationen angående den formella hanteringen, och jag tillbakavisar den. När det gäller själva sakfrågan anser reservanterna att motiven för att avgiftsbelägga avsättningarna till vinstandelssystem är alltför svaga. Man hävdar att det finns framträdande skillnader mellan bidragen och löneutbetalningarna, bl.a. att bidragen bestäms av arbetsgivaren ensidigt, medan lönen bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare pekar reservanterna på att andelarna binds en viss tid innan de kan disponeras och att avgiftsbeläggningen kommer att medföra administrativa problem. Det sista är naturligtvis riktigt, att genomförandet av förslaget kommer att medföra ett visst administrativt merarbete. De som jobbar mycket med detta bedömer dock att det blir av ganska begränsad omfattning. I vart fall är det inte av så avgörande betydelse att det får förhindra ett genomförande av förslaget. Som jag tidigare sade finns det grundläggande likheter mellan avsättningar till vinstandelssystem och löneersättningar. Det är i dag inte alls ovanligt med ersättningar från arbetsgivare till arbetstagare som i avgiftshänseende betraktas som lön, trots att ersättningarnas belopp inte bestämts i löneförhandlingar. Exempel på sådana är gratifikationer, bonus och vinstandelar som utbetalas direkt till arbetstagaren. Att utbetalningarna sker via en stiftelse förändrar inte beloppens karaktär av löneersättningar. Vi anser således att socialavgifter bör tas ut på avsättningar till vinstandelsstiftelse. — Prot. 1986/87:135 Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets 3 juni 1987
indelar Fru talman! Nils-Olof Gustafsson återkom med argumentet att vinstan delssystemen kan innebära att man snedvrider konkurrensförhållandena mellan företag när det gäller att rekrytera personal. Jag nämnde Volvo som exempel på ett företag som har ett välutvecklat sådant system, men som trots detta har svårigheter att rekrytera personal till företaget. Jag vill gärna uppehålla mig vid den frågan och be Nils-Olof Gustafsson komma upp till bevis på den här punkten, eftersom detta är ett sådant bärande argument för exempel på att två företag har konkurrerat om personal och att just det företag som haft vinstandelssystem lockat till sig de sökande? Finns det något exempel på att det varit just vinstandelarna som varit avgörande när en arbetssökande valt mellan två företag? Sedan vill jag ta upp avgiftskonstruktionen och administrationen kring det hela. Nils-Olof Gustafsson säger att detta inte bedömts vara något hinder för att genomföra avgiftsbeläggningen. Jag konstaterar då att socialdemokrater na brukar peka just på nödvändigheten av att göra förändringar i ett avgiftssystem som ett hinder när det gäller att införa differentierade socialavgifter för de små företagen. Men i det här fallet har åtgärden en helt annan dignitet för socialdemokraterna och skall tillgodose ett helt annat ändamål. Då finns det inga principella hinder att ändra i några system, bara det överensstämmer med den modell som socialdemokraterna vill ha.
Fru talman! Nils-Olof Gustafsson sade ett par saker som jag skulle vilja bemöta. Det gäller till att börja med remissförfarandet. Nils-Olof Gustafsson stödde sig på en promemoria som varit ute på remiss för ett antal år sedan. Det kan inte vara riktigt att göra på det sättet. Om det framläggs ett helt nytt förslag skall ju detta normalt ut på remiss till organisationerna. Kritiken både från fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer gäller just att det inte har varit något öppet remissförfarande. Det var också detta som vi reagerade mot. Vi är i och för sig glada att det blev ett remissförfarande senare, tack vare utskottets initiativ, men remisstiden blev alldeles för kort. Jag tycker alltså inte att man skall åberopa det gamla remissförfarandet i det här sammanhanget. Sedan vill jag säga att det i mycket är av principiella skäl som vi för vår del går emot det här förslaget. Statsrådet har sagt att hon likställer vinstandelarna med lön. Enligt vår uppfattning bygger det resonemanget på ett tankefel. För det första är vinstandelarna till skillnad från lönen osäkra. Den anställde vet inte förrän i efterhand om det blir någon vinst att dela på eller hur stor en eventuell vinstandel blir. För det andra kan den anställde inte omedelbart disponera vinstandelarna, eftersom dessa är bundna i minst fem år. För det tredje bestäms vinstandelarna inte i löneförhandlingar mellan 1 företagsledningen och de fackliga organisationerna, utan de beslutas av ägarna i styrelsen i enlighet med aktiebolagsregeln om disposition av vinst. Vi tycker mot den bakgrunden att det är ganska klart att vinstandel inte kan jämställas med lön. Det är onödigt att jämt och ständigt tillgripa det argumentet. Det är lika bra att göra som Rune Backlund sade, nämligen att tala om att avgiftsbeläggningen skall genomföras av helt andra skäl: socialdemokraterna tycker om kollektiva löntagarfonder men tycker inte om de vinstandelssystem som finns i företagen. Man skall göra klart att det är av ideologiska skäl som den här förändringen genomförs.
Fru talman! Nils-Olof Gustafsson gav egentligen en ganska bra beskrivning av vinstandelssystemen. Men sedan kom det vanliga fasthållandet vid de negativa synpunkter som man anlägger på systemen och skälen till varför man vill införa socialavgifter. Jag konstaterar att Nils-Olof Gustafsson inte svarade på mina frågor. Jag frågade bl.a. om nästa steg blir en utökning av löntagarfonderna. Det skulle vara mycket intressant att få veta i dag, om socialdemokraterna kommer att utöka det kollektiva tvångssparandet, där den enskilde inte har någon som helst möjlighet att få ett ökat inflytande — där det inte finns några ”raka rör mellan fonderna och plånboken.” Så till frågan om fördelningspolitiken. Låt oss i det avseendet ett ögonblick komma bort ifrån den socialdemokratiska synen och i stället tala om det sociala trygghetssystemet, som vi ändå är överens om! Den föreslagna avgiftsbeläggningen har inte ett dyft att göra med den enskilde arbetarens trygghet! Dels handlar det om väldigt litet pengar per år, dels har andelarna inte alls med löneavtalen att göra. De anställda har ju ändå sin trygghet baserad på lönen. Talet om att vinstandelssystemen skulle påverka konkurrensen mellan företagen när det gäller arbetskraften var intressant. Är det inte bra med vinstgivande företag som konkurrerar om arbetskraften, Nils-Olof Gustafsson? Är det SAMAK-rapporten som finns i bakhuvudet, enligt vilken man skall ha en fullständigt regeringskontrollerad lönepolitik, där alla skall ha samma lön? Jag trodde att det låg någonting positivt i att de fackliga organisationerna kan kämpa om bättre löner för de anställda. Till sist: Är det så att det är makten åt LO-facket centralt som ni främst vill värna om?
Fru talman! Rune Backlund har svårt att förstå att det med vinstandelssystemet finns en risk för att man snedvrider konkurrenssituationen. Han vill inte förstå det. Men jag tycker att det både i motioner och delvis i reservationen framställs som så lätt att klart urskilja vilka pengar ett företag disponerar till lön och vilka pengar som kan användas till avsättningar till en vinstandelsstiftelse. Det är inte riktigt så enkelt. Mot bakgrund av att jag faktiskt har ganska många års erfarenhet av löneförhandlingar vill jag hävda att företagets totala ekonomiska situation är med i bilden vid förhandlingarna, och om ett företag har systemet med bidrag till en vinstandelsstiftelse så finns detta med någonstans i bakhuvudet under förhandlingarna även om det — Prot. 1986/87:135 inte sker någon formell avräkning av vinstandelarna. 3 juni 1987 Rune Backlund drog också jämförelser med de diskussioner vi tidigare fört om differentierade socialavgifter. Visst var ett av argumenten att ett sådant system skulle innebära en administrativ belastning. Men huvudargumentet var, Rune Backlund, att vi inte tror på ert resonemang om att man i ett litet företag skulle sköta sig så mycket bättre när det gäller arbetarskydd och omsorgen om de anställda att detta motiverade ett lägre uttag av socialavgifter. Det finns bra och dåliga företag i det avseendet, men det har inte med storleken på företagen att göra. Kenth Skårvik ondgör sig över den enligt hans bedömning bristande remissbehandlingen. Det är klart att man kan tycka att det gick undan i svängarna från det att utskottet tog initiativ till att synpunkter fick lämnas. Men vi fick ändå in fullödiga synpunkter från dem som vi tyckte det var meningsfullt att hänvända sig till för att få veta vad de ansåg. Dessutom hade vi redan innan vi bestämde oss för att gå ut med remissförfarandet fått synpunkter från en del organisationer, som i den andra omgången bara hänvisade till dessa. Gullan Lindblad frågar mig om nästa steg blir att utöka löntagarfondssystemet. Jag kan bara hänvisa till vad en stor statsman har sagt: Det var inte första steget vi tog när vi införde löntagarfonderna såsom de ser ut, utan det var steget.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson säger att det finns ”viss risk” för snedvridning mellan företagen. Ingen har emellertid kunnat påvisa att det är på det sättet. Det finns inte några exempel som visar att om två företag har konkurrerat om arbetskraften, så har det företag som tillämpar vinstandelssystem vunnit över det andra i den kampen. De remissinstanser som sänt in synpunkter — det gäller båda sidor alltså oavsett om det har varit företagarorganisationer eller arbetstagarorganisationer — har sagt att man inte betraktar det här argumentet som relevant i sammanhanget; man tillmäter det inte någon betydelse. Det är inte huruvida företaget tillämpar vinstandelssystem eller ej som avgör vilket företag man väljer att jobba i. När det gäller frågan om differentierade avgifter så har vi genom de undersökningar som gjorts kunnat påvisa att små företag har en lägre sjukfrånvaro än stora företag. Det är det vi har använt som argument för att man skulle kunna sänka sjukförsäkringsavgiften för de små företagen. Om socialdemokraterna är oroade för den långsiktiga utvecklingen för vissa av våra sociala trygghetssystem, så tycker jag att de snarare borde hysa oro för hur löntagarfonderna sköter sina pengar. Man har ju ålagt löntagarfonderna ett avkastningskrav som innebär att de skall inleverera en viss summa årligen till ATP-systemet. Så som de kollektiva löntagarfonderna sköts i dag har man väl anledning att oroas för att de inte kommer att nå upp till det avkastningskravet. Det hade kanske varit bättre att socialdemokraterna ägnat tid och intresse åt den frågan i stället för att kasta sig över vinstandelssystemen genom att belägga dem med sociala avgifter.
Fru talman! Jag skall uppehålla mig några sekunder vid remissförfarandet, som jag vidhåller var felaktigt. Vi får inte bara vara nöjda med att de remissinstanser som yttrat sig har lämnat fullödiga uppgifter om vad de tycker och tänker. Felet och nonchalansen består i att man från början inte gått in för ett öppet remissförfarande, där över huvud taget alla tänkbara organisationer fått yttra sig över det här förslaget. Jag kan väl samtidigt säga att alla de som vi från den borgerliga sidan i utskottet föreslog skulle få yttra sig inte fick någon möjlighet att göra det. Endast ett begränsat antal organisationer fick avge yttrande. Det är det som vi tycker är fel. Det är det som gör att varken regeringen eller utskottsmajoriteten har fått veta vad alla som är berörda av det här förslaget tycker och tänker. Efter en sådan fullständig remissomgång skulle man ju ha kunnat ändra sig. Men vi förstod från början att regeringen och utskottets majoritet tyvärr inte var intresserade av att över huvud taget göra någon ändring i propositionen.
Fru talman! Hur skall vi kunna lita på regeringen och de socialdemokratiska företrädarna i riksdagen, Nils-Olof Gustafsson, och tro att sista steget skulle vara taget när det gäller löntagarfonderna? När ni lyssnat på LO så mycket i denna för den enskilde arbetaren så viktiga och positiva fråga och kommit med ett så negativt förslag, varför skulle ni då inte gå LO till mötes även i andra krav som ställs på ökad lagstiftning när man inte når dit man vill avtalsvägen? När det gäller konkurrenssituationen på arbetsmarknaden och lönerna måste det väl vara något mycket positivt att företag ute i glesbygd kan konkurrera om arbetskraften? Nils-Olof Gustafsson gav inte någon som helst kommentar till det. Sandvik t.ex., som har företag i verkliga glesbygdsområden, har tack vare vinstandelssystemet kunnat locka till sig arbetstagare, vilket gjort att man fått ökad tillväxt och ökad sysselsättning i dessa områden. Enligt vårt moderata sätt att se är det ett mycket destruktivt synsätt som regeringen och socialdemokraterna i riksdagen företräder. Vad man borde göra är ju att stimulera till ett ökat antal vinstandelssystem. Det skulle leda till att fler arbetare kände större arbetsglädje. Det skulle öka engagemanget och produktiviteten, vilket har framkommit av alla de remissvar och skrivelser vi har fått från olika håll. Löntagarna känner glädje över att få ett eget litet kapital att förvalta. Det är något positivt för den enskilda människan att kunna äga en liten andel, att vara delaktig i svenskt näringsliv alldeles på egen hand och inte genom ett tvångssparande via kollektiva löntagarfonder. Knuten ligger naturligtvis i det som LO-tidningen ängsligt utropade: Hur blir det med facket om arbetaren blir småkapitalist? Vi moderater önskar, fru talman, att alla arbetare får bli småkapitalister.
Fru talman! Det finns inga bevis för att det föreligger en risk för snedkonkurrens, säger Rune Backlund. Det har han förmodligen rätt i. Jag kan inte peka på det eller det konkreta förhållandet, men det är inte särskilt svårt att begripa att risken finns. Vi menar att om ett företag har Prot. 1986/87:135 vinstandelssystem och lämnar bidrag till det, så påverkar det förhållandet — 3 juni 1987 lönesättningen. Utan något som helst tvivel förhåller det sig så. Det måste väl vara ganska enkelt att begripa att risken är stor för att det blir en skillnad i förutsättningar mellan företag som av den s.k. totala potten gör icke avgiftsbelagda avsättningar och företag som inte gör det. Differentierade avgifter är ju ett gammalt kärt debattämne oss emellan. Om man buntar ihop alla småföretag och jämför dem med alla storföretag, kan man nog rent statistiskt utläsa en skillnad i antal sjukdagar. Så tror också jag att det är, men att det skulle vara ett bevis för att det enskilda företaget, oavsett om det är stort eller litet, sköter sig bättre eller sämre i det här avseendet går jag inte med på. Så är det helt enkelt inte — det är ett tankefel som Rune Backlund ger uttryck för. Kenth Skårvik upprepade att han tycker att det har varit en dålig remissbehandling. Jag erkänner att det måhända gick undan i slutänden, men när ärendet nu faktiskt ligger på riksdagens bord, måste väl alla erkänna att nog finns det underlag för ett ställningstagande. Nog har vi fått synpunkter som är värdefulla när ärendet skall avgöras! Till sist till Gullan Lindblad: Jag har tittat på fortsättningen på talarlistan och har en bestämd känsla av att denna ärendebehandling utgör en plattform för en vidare debatt. Jag är alldeles övertygad om att vi, innan vi är färdiga att fatta beslut, har fått en ganska ingående diskussion om löntagarfonder och annat. Jag kan med varm hand överlåta det ämnet till den fortsatta debatten.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson inledde sitt anförande med att uttala en förvissning om att talarna efter honom på talarlistan skulle bidra till en fullständig belysning av frågan. Jag skall försöka ge mitt bidrag till detta. Dagens debatt tillhör detta riksmötes ideologiskt mest betydelsefulla. I höstas låg regeringens förslag till pensionsskatt på riksdagens bord. Helt sonika beslöt den socialistiska riksdagsmajoriteten att ta 15-20 miljarder kronor av pensionsspararnas pengar. Debatten om pensionsskatten ställde vår rättsstatssyn mot socialdemokraternas maktstatssyn. Och statsministern förklarade i den debatten att politikers s.k. medborgarrätt alltid går före individernas äganderätt. Dagens debatt är i grunden lika ideologisk. Vår strävan efter ett samhälle där makten och ägandet decentraliseras och sprids till de enskilda människorna ställs mot den i grunden socialistiska strävan att centralisera och kollektivisera makten och ägandet. Det handlar om löntagarfondsdebattens andra sida. Då, i den debatten, ville socialdemokraterna skapa ett system som successivt kollektiviserade och socialiserade ägandet till företagsamheten i Sverige. Det var en idé som lanserats av ideologer inom socialdemokratins och LO:s högre skikt, men som aldrig möttes med en entusiasm hos de 15 vanliga löntagarna i vars namn den fördes fram. Nu vill socialdemokraterna stoppa den våg av individuella och företagsanknutna vinstandelssystem som växt sig allt starkare under senare år. Den vågen har sin förankring ute hos de anställda och företagen, men den möter starkt motstånd hos de den s.k. rörelsens ideologer som i denna utveckling ser ett hot mot sin kollektivistiska vision. Så ställs då åter, precis som i höstas, samhällssyn mot samhällssyn. Vi vill sprida ägandet. Socialister vill koncentrera och kollektivisera detta ägande. Alla vet att motivet bakom den extra skatt som nu skall läggas på vinstandelssystemet är ideologiskt. De tekniska argumenten har konstruerats i efterhand. Det hävdas nu att sociala avgifter måste tas ut på dessa vinstandelar, eftersom löntagarna annars går miste om sociala förmåner. Men samtidigt menar socialdemokraterna att en sådan social förmån som sjukpenning inte skall påverkas av vinstandelarnas storlek. Så är det, även om självaste LO:s ordförande Stig Malm i TV:s Aktuellt i går kväll nästan skamlöst försökte argumentera för detta förslag just med motivet att det skulle påverka sjukpenningens storlek. Det är antingen falskt eller ett uttryck för att Stig Malm inte har läst på. Sociala skatter läggs på vinstandelarna, men sociala förmåner skall inte utgå som ett resultat av dem. Det visar hur konstruerat och falskt det argumentet är. Sitt ursprung har förslaget i kravet från centrala Metall i början av förra året att stoppa en utveckling som, ansåg man, undergrävde de centrala fackliga organisationernas inflytande. I augusti förra året kallade LO-Tidningen vinstandelssystemen för ”kapitalism”, som Gullan Lindblad erinrade om, och krävde att det skulle sättas stopp för dem. Och regeringen lydde lydigt. Fondsocialismens idéer måste ju skyddas från de ”raka rör” mellan företagens vinster och löntagarnas fickor som vinstandelssystemen — i bjärt kontrast mot löntagarfonderna — innebar. Utan normal utredning och utan ett normalt, brett remissförfarande skall nu detta socialistiska beställningsverk drivas igenom. Reaktionen på de olika företag vars anställda berörs har ty följande varit stark. Man kan gott förstå att de blev — för att använda Metallarbetarens eget uttryck — förbannade. Claes Andersson, som är sekreterare i Volvos verkstadsklubb, sade så här: ”När vi, småfolket, får litet extra, då skall man slå ned på oss.” Och Bengt Ekeblad, som är ordförande i samma klubb, ansåg att förslaget innebar en ”bestraffning av industriarbetarna”. Han borde veta. Med sina 60 000 anställda är Volvo det största av de företag vars arbetare och tjänstemän nu drabbas av denna ”bestraffning”. Från andra håll har reaktionen varit minst lika stark. Bosse Sandström, som är ordförande i Metall i Sandviken, skrädde inte orden när han uttalade sig i Metallarbetaren: ”Jag vägrar att tro att det finns ett sådant förslag. Det kan helt enkelt inte vara sant.” Men sant, det var just vad det var. En färsk opinionsundersökning som redovisades i TV i går kväll visade att nio av tio anställda på de företag som berörs vill ha kvar sina vinstandelssys — Prot. 1986/87:135 tem ograverade. 3 juni 1987 Man har frågat arbetare och tjänstemän på Åkermans nere i Eslöv, på —— —t-]W|"[|!|| SCA uppe i Sundsvall, på Sandvik borta i Sandviken och på Handelsbanken Socialavgifter på vinstoch SE-Banken runt om i landet. andelar Totalt uppskattas det — siffran är litet osäker — att det i dag finns 250 000-300 000 anställda på ett hundratal företag som åtnjuter den fördel som ett vinstandelssystem är. Siffran har ökat starkt under senare år, och än fler diskuterade före detta regeringsförslag att införa dessa ”raka rör”. Det är stora verkstadsexportföretag som PLM och Volvo eller mindre företag som Vittsjö Elvärmeindustri i Hässleholm och Östra Grevie Tegelbruk i Vellinge, stora tjänsteföretag som de bägge storbanker jag nämnde eller små expansiva, kunniga serviceföretag som Modern Info i Surte eller Memory Data i Sundbyberg. Det är löntagarfondernas fader, Rudolf Meidner, som kanske tydligast beskrivit dessa vinstandelssystems fördelar. I en intervju i Livsmedelsarbetareförbundets tidskrift Mål och Medel sade han så här: ”Det finns så uppenbara fördelar för både anställda och företag att de nu så populära företeelserna blir logiska lösningar. Produktionen ökar, intresset för företagens väl och ve växer, kakan att dela på blir större, motivationen och lojaliteten växer.” Det bör kanske påpekas, att med den något förvridna samhällssyn som är socialismens ansåg Rudolf Meidner att allt detta var skäl att stoppa vinstandelssystemen. För oss med en i grunden liberal samhällssyn är det precis tvärtom. Vi vill bryta ner barriärer. Socialdemokraterna må, som deras partisekreterare Bo Toresson lät antyda i en intervju nyligen, se sin framtid som beroende av att man upprätthåller gamla klassgränser mellan arbetare, tjänstemän och företagare. Men för oss är det en självklarhet, att man bygger ett bättre samhälle för alla och envar genom att i stället försöka att riva ner dessa gränser. Vinstandelssystem kan förvisso inte ensamma göra allt, men byggs de ut kan de faktiskt ge ett viktigt bidrag till denna långsiktiga strävan. Fru talman! Dagens debatt visar inte bara att socialdemokraterna sitter fast i gamla förlegade socialistiska doktriner och att regeringen utan tvekan effektuerar beställningar från närstående organisationer, vars huvudintresse förefaller vara att skydda sin egen maktställning mot sina egna medlemmar. Den visar också på nytt att socialdemokraterna sitter fast i en gången tids tänkande. Framtiden för Sverige ligger i de expansiva kunskapsföretagen. Många av dem kommer att vara små, men även de företag som vi kanske tidigare såg som främst tunga verkstadsindustrier kommer att utvecklas i riktning mot kunskapsföretag. I ett kunskapsföretag kommer alla att vara medarbetare. Gamla klasseller organisationsskillnader kommer att framstå som allt mer och mer mogna för Nordiska museets olika utställningar om det Sverige som en gång var. Kunskapsföretaget värderar individen, och individen värderar kunskaps 17 företaget, därför att det ger henne eller honom möjligheten att utvecklas. I sådana företag är någon form av vinstdelning alldeles naturlig. Förr var det kapitalet som var av avgörande betydelse för hur ett företag kom till och växte upp. Det var naturligt att det enbart var kapitalintressena som gjorde anspråk på avkastningen. Arbetarna organiserades och behandlades ofta som ett kollektiv. Det var de tunga löpande-bands-processernas epok. Det var socialdemokratins och den centralistiska fackföreningsrörelsens guldålder. Ma nu växer en ny tid långsamt fram. Ett kunskapsföretags viktigaste tillgång är just dess medarbetares kunskaper och engagemang — och medarbetare är individer, aldrig kollektiv. Att alla är delaktiga i en del av vinsten kommer att te sig allt mer och mer självklart. Det ligger i den nya tidens utveckling, den tid som den gångna erans föråldrade idéer och strukturer i dag söker att rida spärr mot. Jag fruktar, att den socialistiska majoriteten i denna kammare — här tror jagatt Kjell-Olof Feldt tryggt kan lita på Lars Werner och hans kommunister — kommer att bifalla regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Men tror de att frågan därmed är ur världen, tar de fel. Motståndet mot löntagarfonderna och deras idé lever. Inför 1988 års val kommer vi på nytt att lägga fram ett konkret förslag till hur de snabbt skall avskaffas. De utgör ett långsiktigt hot mot fritt ägande och fritt företagande. Även om dess upphovsmän — läs t.ex. Rudolf Meidner i Tidens senaste nummer — är litet besvikna, gör de ingen hemlighet av att det var just detta som var syftet. Att dessa kollektiva fonder genom speciallag är befriade från skatt, medan de ”raka rör” som vinstandelssystemen innebär nu skall beläggas med vad som faktiskt blir en straffskatt på ca 27 26, visar tydligt vad det handlar om. För oss är vinstandelssystem viktiga. De är vägen till ett mer spritt ägande, med den trygghet för den enskilde detta medför. De visar vägen in i kunskapsoch informationssamhället. Jag tänker inte skriva ut vallöften som jag inte tror att vi kan infria. Jag tror mig dock kunna lova att en ny riksdagsmajoritet kommer att lägga om kursen, avskaffa de kollektivistiska löntagarfonderna och i stället lägga fram förslag som stimulerar framväxten av de andel-i-vinst-system som den socialistiska majoriteten i dag vill stoppa.